Herr talman! Tidigare har jag vid många tillfällen haft välgrundad anledning att tala om situationen vid våra mellansvenska järnmalmsgruvor. Svartmålning eller inte, men snart finns det inga sådana att tala om — de är nedlagda allesammans. På senare år har Blötberget, Håksberg, Värmlands berg och Stråssa lagts ned. Kvar är bara Dannemora och Grängesberg med en tidigare utsatt nådatid av två år. I Dannemora är tiden nu minskad till ett år. Jag skall också nämna en positiv sak: Under medverkan av ett par borgerliga utbrytare kunde riksdagen i våras bifalla en socialdemokratisk motion om 30 milj.kr. till uppförande av ett härdmagasin för granuler i Grängesberg. Det arbetet påbörjas nu. Därmed ljusnar situationen något i Grängesberg. Men gruvhanteringen i Mellansverige skall tydligen pressas ytterligare. Nu gäller det sulfidmalmsgruvor och prospektering. Sedan den nya ledningen i LKAB trätt till har en del uttalanden gjorts, som oroar oss starkt i Mellansverige. Det har bl.a. sagts att prospekteringsverksamheten skall koncentreras till Norrbotten — dit skall LKAB orientera hela sin verksamhet. ”Inte bara för att söka malm — utan det är här vi behöver tillskapa nya arbetstillfällen.” Så uttrycker direktör Wiking Sjöstrand det. Och visst behövs det nya arbetstillfällen i Norrbotten — det har intygats av flera talare före mig. Men det är inte bra om dessa tas från Mellansverige. Vad kommer det att medföra? Ja, hittills har det medfört att Statsgruvor, LKAB:s dotterföretag i Mellansverige, ställts på svältkost. Sulfidmalmsgruvan Stollberg läggs ned. Det är en öppen fråga vad som kommer att ske med gruvan i Yxsjöberg om ingen prospektering sker som tillför den nya malmer. Med det är jag inne på prospekteringen i Mellansverige. LKAB Prospektering AB har en enhet i Grängesberg som hittills disponerat ca 25 9o av bolagets totala budget för undersökningar i mellersta och södra Sverige, med tonvikt på Bergslagen. Det senare området är ju bra undersökt i fråga om järnmalm, men otillräckligt undersökt i fråga om sulfidmalmer och mineraler. Prospekteringsbolaget är uppbyggt kring en kår av högkompetenta geovetare, där vissa centrala funktioner som data, flyg, analysering, inmutningar m.m. utförs med för enheterna gemensam utrustning och personal. Det flesta är stationerade i Stockholm. Där är även personaloch administrationsfunktionerna belägna. Resursenheten i Bergslagen fungerar med ett minimum av administration. Nu behövs det klarhet beträffande prospekteringsbolagets fortsatta verksamhet, annars hotas hela prospekteringsbolaget av en kompetensutarmning. Denna kan bli förödande, och det kan ta lång tid att på nytt bygga upp verksamheten. Enheten i Grängesberg har arbetat upp goda underlag. Således föreligger ett basmaterial som kan värderas till ca 20 milj.kr. Mer än hälften av där förekommande indikationer återstår att följa upp. Specialutrustning och ändamålsenliga lokaler för provberedning och borrkärnhantering har anskaffats genom medverkan av Ludvika kommun. Landstinget i Kopparbergs län har medverkat till ett centralt borrkärnarkiv i Ludvika kommun. Det arkivet är f. n. under upprustning och utrustning. Denna resurs kommer att bli av ringa värde för landet om statens eget prospekteringsbolag och mineralverksamheten i regionen försvinner. Därför vill vi behålla Grängesbergsenheten av prospekteringsbolaget. Den viktigaste basresursen, som nu kan komma att förödas, är dock den stora detaljkunskap om områdets geologi och malmer som bolagets geovetare byggt upp under de gångna åren. Det är helt enkelt upprörande om koncentrationstänkande och ”sparsamhet” skall få förskingra allt detta. Med den hårda åderlåtning på arbetstillfällen som Bergslagen hittills varit utsatt för, borde inte regeringen tillåta LKAB att ytterligare utarma området och helt renskrapa det från framåtsyftande åtgärder i dess urgamla näring. I fortsättningen skall jag hålla mig specifikt till Kopparbergs län, där konjunkturbilden i dag präglas av arbetslöshet, varsel, konkurser och betalningsinställelser bland länets industriföretag. I går kunde vi läsa den ledsamma nyheten att Vattenfall hade nobbat ASEA i Ludvika och placerat en mångmiljonorder på transformatorer hos Westinghouse i USA. Här försvinner sysselsättningstillfällen i ett svårt drabbat område. I slutet av september gick 5 440 personer arbetslösa i Kopparbergs län — en ökning med 1 500 sedan samma tid i fjol. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att vara hög och omfattar 2 470 personer under 24 år. De unga utgör 45 96 av den totala arbetslösheten. Länsarbetsnämnden befarar en betydande ökning under vintern. För stålindustrin kvarstår den låga orderingången, vilken lett till varsel om korttidspermitteringar i flera företag. Strukturomvandlingen fortsätter med kontinuerlig neddragning av antalet anställda som följd. Träindustri, snickerioch trähusfabriker, har mycket stora problem genom det låga bostadsbyggandet; det har Ove Karlsson redan berört. Inom byggnadsverksamheten förutses en ytterligare kraftig nedtrappning denna vinter. Den egentliga byggarbetskåren i länet uppgår f.n. till ca 3 500 personer. Av dessa var i augusti 500 utan arbete, och antalet beräknas stiga till minst 1000 i vinter. Därmed skulle 30 26 av byggnadsarbetarna vara arbetslösa. Därtill kommer artbetslöshet bland målare, VVS-montörer, elektriker m.fl. grupper samt ett betydande antal anläggningsarbetare. I värsta fall kan det bli en 40-procentig arbetslöshet i hela detta avsnitt, åtminstone om den oreglerade byggsektorn sjunker lika mycket som den reglerade. När byggarbetsmarknaden faller ihop så fullständigt betyder det att landet befinner sig på katastrofkurs. Det visar tyvärr: att man inte längre bygger de bostäder som behövs, att man inte längre underhåller vårt fastighetsbestånd tillfredställande, att man inte bygger de vägar och energianläggningar som vi behöver, att man ytterst inte vårdar våra gemensamma angelägenheter, som exempelvis omsorger om barn och äldre i vårt samhälle. Under förmiddagens debatt sade industriminister Åsling att i centerns samhälle härskar inte dogmen över verkligheten. Ja, det må vara om man saknar både ideologi och dogmer. Tyvärr tycks man också sakna en verklighetssyn. Den 21 september i år har vår länsstyrelse i skrivelser till industridepar tementet och arbetsmarknadsdepartementet sammanställt länets svåra sysselsättningsproblem och föreslagit en rad åtgärder för att mildra problemen. Jag hoppas, herr talman, för Dalarnas skull att regeringen tar någon hänsyn till vad ambitiösa myndigheter sammanställt och begärt! För ungdomen i länet, liksom för alla andra arbetsföra, är ändå rätten till arbete det starkaste kravet på samhället.

Herr talman! Jag skall som ende värmlänning i den här långa debatten så här i slutet växla in på ett område som hittills berörts mycket litet, nämligen hur situationen i dag ser ut inom den svenska skogsnäringen, och bara ta ett par exempel från mitt eget hemlän. Skogsnäringen och skogsindustrin får alltid sitta emellan när konjunkturerna böljar upp och ner. Är det inte i den ena änden, med minskad avsättning, så är det i den andra, med bristande tillgång på råvara. Den ökade mekaniseringen i skogen, virkesbrist och införande av data är några faktorer som skär hårt bland anställda i skogsnäringen. I Värmland har t.ex. sysselsättningen inom skogsindustrin minskat med 2 000 arbetstillfällen på fem år, och mönstret torde väl vara detsamma i de övriga skogslänen. Det är alltså en ganska dyster bild som ges, när man blickar bakåt på den svenska skogsnäringen. Det hjälper dock föga att gorma och domdera över det som varit. Blickarna måste vändas framåt. Inom arbetarrörelsen kommer vi att fortsätta ett konstruktivt arbete med sikte på att hejda krisen och återupprätta den balans och stabilitet som behövs. Vi förutsätter då att det finns resonabelt folk i alla läger, att realistiska bedömningar leder till en insikt på alla kanter om att man måste resonera sig fram. En passiv och gnällig inställning till krisen är i sig själv förödande. Dessutom passar det inte arbetarrörelsen att någonsin dra täcket över huvudet och bara hoppas på ett bättre klimat. Det behövs en klar analys av problemen, och svårigheterna måste hanteras med beslutsamma åtgärdsprogram. Det behövs med andra ord en offensiv för skogen av finsk modell även i Sverige. Tyvärr har vi nog inte tagit skogsproblematiken riktigt på allvar. Jag vill påstå att 1970-talet slösades bort. Men nu börjar det vända. I dag pratas det mera skog än någonsin. Det gäller även här i riksdagen. Offensiven tycks också ha börjat, framför allt i fråga om skogsvården. Den nya skogsvårdslagen var nödvändig för att vi skall få en bättre skogshygien. Röjningsplikten tvingar skogsägarna att förstå hur viktigt det är att vi kommer i fatt med röjning i ungskog och plantskog. Röjningsbehovet är enormt på många fastigheter. Enligt den inventering som gjorts har man ett tidsschema att följa, och personligen anser jag att detta skall följas. I de fall skogsägaren bjuder till och visar ett intresse att fullgöra sina skyldigheter tycker jag dock att skogsmyndigheterna skall vara generösa med dispenser, om skogsägaren inte riktigt hinner med allt. De skogsägare som struntar i att följa anvisningarna, som varje skogsägare fått sig tillsända skriftligen, bör dock klämmas åt, och här kan mycket väl ett vitesföreläggande vara motiverat. Råvarutillgången för skogsindustrin är väl kanske för dagen det största hotet mot sysselsättningen. Hur skall denna fråga någonsin kunna lösas? Här behövs åtgärder för att öka virkesuttaget. Vi har i den statliga virkesförsörjningsutredningen tagit fram några exempel på åtgärder som vi har ställt oss bakom och som jag tror kommer att ge ett tillskott av råvara i framtiden. Jag hinner dock inte här redogöra för dessa förslag i detalj. Ett betänkande väntas inom kort. I fråga om skogsvårdsåtgärderna har det inte varit några som helst delade meningar i utredningen. Men från socialdemokratiskt håll anser vi att åtgärderna inte räcker, och därför har vi i en reservation föreslagit ett avgiftsoch stödsystem som skulle komplettera de andra förslagen. Vart för sig kanske inte dessa förslag ser så revolutionerande ut. Men sammantagna kommer de på sikt att tillföra den svenska industrin ett rejält virkestillskott — jag är fullt övertygad om det. Herr talman! Målsättningen för den svenska skogspolitiken måste vara att förmå de passiva skogsägarna att bli aktiva. Det är avgiftsoch stödsystemets mening. Som ett led i detta är skogsvårdsstyrelsernas inventeringar, som nu görs hemmansvis, mycket bra. Här måste alla ägarkategorier behandlas lika. Här måste alla, dvs. domänverket, kyrkan, bolagen och privatskogsbruket, ta precis samma ansvar. Ingen ägarkategori bör undantas. Det finns goda brukare inom alla kategorier, men det finns också de som slarvar och är dåliga brukare av sitt skogsinnehav. En stor grupp av de passiva utgörs i dag av sterbhus eller s.k. dödsbon. Jag brukar säga att en målsättning därför måste vara att förkorta livslängden för dödsbon. Jag anser att arvtagarna bör få högst fem år på sig att lösa sina interna problem efter det att exempelvis föräldrarna har gått bort. I dag finns det ingen tidsbegränsning, utan skogen kan bli stående hur länge som helst innan syskonen enar sig. Likaså bör ställföreträdare för sterbhus utses. En riksdagsmotion från mig om detta bifölls 1980, och en statlig utredning väntas komma med ett förslag om någon vecka. Jordbruksministern har nu bestämt sig. Han avser att inom ett par veckor lägga fram en proposition för riksdagen, där han föreslår ett fortsatt förbud mot användning av kemikalier vid bekämpning av lövslyet i skogen. Dispenser kommer att ges där ingen annan metod än kemisk bekämpning kan användas, t.ex. när det inte finns arbetskraft att tillgå. Det tillfälliga stopp mot användning av kemiska medel i skogsbruket som nu råder kommer sålunda, om riksdagen beslutar i enlighet med propositionen, att bli ett permanent stopp, där det i vissa fall kan medges dispenser för t.ex. hyggen som är avlägset belägna, långt ifrån tätorter och i områden där det inte går att få tag på arbetskraft. Om-— jag betonar det — det här förslaget går igenom i riksdagen innebär det att såväl de eftersläpningar i fråga om lövröjningen som måste inhämtas och de nya lövröjningsbehov som uppstår helt enkelt måste klaras genom mekanisk röjning. Detta i sin tur kommer att kräva mycket stora arbetsinsatser och tillgång på utbildad arbetskraft. Alla krafter i samhället måste därför medverka till att via manuell arbetskraft klara av det stora röjningsbehov som i dag finns och som kommer att uppstå. Värmlands län har genom den röjningsinventering som skogsvårdsstyrelsen inlett visat sig ha betydande arealer skogsmark som är i behov av lövröjning. I exempelvis Sunneregionen, där en inventering nyligen gjordes av skogsvårdsstyrelsen, visade det sig att röjningsbehovet var mycket stort. Av de 78 000 ha skog där man gjorde en översyn befanns inte mindre än 15 000 ha vara i stort behov av röjning — sålunda en mycket kraftig eftersläpning. Det kommer följaktligen att finnas ett stort behov av kunnig arbetskraft som kan ställas till skogsägarnas förfogande. På många brukningsenheter där röjningsbehov föreligger kommer inte ägarna att inom föreskriven tid hinna utföra den röjning av plantskog eller ungskog som föreskrivs i 9 § skogsvårdslagen. För att man skall klara röjningsskyldigheten måste därför utomstående arbetskraft anlitas i mycket stor utsträckning. Här kommer följaktligen en rad arbetstillfällen att uppstå på olika håll i landet. Herr talman! Möjligheterna till utbildning av arbetskraft, duglig att delta i den manuella röjningen, måste därför undersökas. Det vore intressant att höra vilka åtgärder som regeringen — som nu inte är företrädd här i kammaren — ämnar vidta för att exempelvis vid landets skogsbruksskolor påbörja utbildning av röjningspersonal. Jag skulle i det fallet förslagsvis kunna tänka mig en treveckorsutbildning. Det finns många punkter inom näringslivet där det i dag är stora brister — brister som skulle kunna åtgärdas om man bara ville lätta på prestigen hos beslutsfattarna och erkänna för sig själv vilka fel som finns. Ett ytterligare exempel skall jag ta, och det gäller virkestransporterna. Där behövs en övergripande samordning. Virket körs nu omkring kors och tvärs inom landet. Virkesbilarna möter varandra någonstans i Jönköpingstrakten, den ena på väg ner med virke från Vänerregionen, den andra på väg upp till Vänerregionen, med virke från södra regionen. Jag vet att det har hänt — jag har exempel på det — att norska virkesbilar har kommit hit med norskt virke och lastat av vid en skogsindustri någonstans i Värmland. Direkt därefter har man rest och lastat på virke för leverans till Norge — detta endast en halvmil från den industri som man levererade det norska virket till. Vi frågar oss verkligen: Var finns logiken i detta? Det finns alltså ett stort behov av en utredning om virkesströmmarna, och det är en brist att vi inte har en sådan utredning här i landet. Herr talman, till sist! De krav och förslag som vi från arbetarrörelsen lägger fram avvisas oftast som dagdrömmeri och orealistiska utopier. Ge oss för all del då en chans att bevisa att våra förslag är realistiskt förankrade! Det är skogsnäringens jobb det här gäller, och vi vill ha dem kvar i de län där de så väl behövs, inte minst i det län som jag själv kommer ifrån, där i dag 5 90 av befolkningen, dvs. ca 7 000, saknar arbete. Det vore mycket, herr talman, att säga om arbetslösheten i Värmland, men den torde för de flesta vara så känd att jag avstår därifrån och slutar med detta.

Herr talman! Att Sveriges ekonomiska läge är allvarligt har nu debatterats i kammaren i två dagar. Att vår industri måste öka sin konkurrenskraft och att en rationalisering och effektivisering är nödvändig för att vi skall kunna öka vår export och trygga sysselsättningen i framtiden, råder det också stor politisk enighet om. Samtidigt finns djupa motsättningar i synen på hur detta skall gå till och vilka medlen skall vara. Sysselsättningsläget inför vintern är skrämmande, men även på längre sikt står vi inför så stora förändringar på arbetsmarknaden att vi inte viljelöst kan låta oss från samhällets och de anställdas sida stå vid sidan av reella möjligheter till inflytande på utvecklingen. Inom svenskt näringsliv har en betydande koncentration av ägarintressena skett i accelererande takt. Allt färre äger allt mer. Anknytningen mellan ägarintressena och orter-regioner suddas ut. Anknytningen mellan ägarnas eget tekniska kunnande och därmed intresse för produktutvecklingen har också i stor utsträckning försvunnit. Jag vill ge ett exempel på hur situationen för svenskt näringsliv kan se ut i dag. En enda familj äger i dag så stor andel av aktierna i en rad svenska företag att denna familj i praktiken helt kan avgöra möjligheten till jobb eller inte jobb för 47 000 anställda. Med familjer och kring-effekterna på sysselsättningen på berörda orter blir siffran många gånger större. Jag syftar på familjen Stenbäck i den s.k. Kinneviksgruppen. Det finns inom familjen oenighet om fördelarna av att behålla detta starka inflytande inom familjen resp. ge möjlighet för andra att göra ”klipp”. Dessa andra är inte så många personer i praktiken. Anders Walls namn har nämnts, och han har ju redan nu ett visst inflytande på svenskt näringsliv för att inte ta till överord. Inom Fagerstakoncernen pågår en utredning om Fagerstas framtid, som benämns Perspektivplan 85. I november väntas styrelsen i Fagersta AB bestämma sig för att lägga ner Forsbackaverken och minska sin stålproduktion i Fagersta. Det skulle innebära att 350 jobb försvinner i Forsbacka och lika många i Fagersta. Anledningen är att borrstålstillverkningen flyttas till Sandvik AB. Det finns f. n. i världen fyra stora producenter av bergborrstål: Sandvik, Fagersta med Forsbackaverken, sydafrikanska Bohab och kanadensiska Atlas Steel. Kinnevik kontrollerar alltså två av världens storproducenter, Sandvik och Fagersta. Det är egentligen ganska kusligt att spekulationer och motsättningar i finanskretsar skall kunna driva ett spel för privata intressen som kan äventyra jobben för tiotusentals anställda i många av våra företag. Om det går dithän att nya ägare släpps in och skaffar sig kontroll över Kinnevik, vet man ingenting om vilka transaktioner som skulle bli följden. Varken de anställda och deras familjer eller de fackliga organisationerna har några möjligheter att styra ägarförhållandena. Men det finns all anledning att reagera inför ovissheten att någon ny ”klippare” börjar flytta pjäser i ett spel som kan ha avgörande betydelse för framtiden för 47 000 anställda. De nuvarande ägarna tycks vara inställda på att driva industriell verksamhet både i Fagerstakoncernen och i Sandvik, med fortsatt och utvidgad samverkan. Några fusionsplaner anses dock inte vara aktuella. Skulle däremot nya ägare släppas in vet man inte vartåt det bär hän med exempelvis Fagersta, som tidigare varit utsatt för korsdrag när Trend-Invest försökte skaffa sig kontroll över koncernen. Syftet var då främst att komma åt de attraktiva Krångedeaktierna. Hade den affären lyckats är det ovisst om Fagersta överlevt som självständigt företag. Då agerade man med framgång på fackligt håll tillsammans med ägarintressena i koncernen. Gösta Bohman sade i debatten om löntagarfonderna i går: ”Verkligheten kan vara skrämmande.” Han har så rätt. Att 47 000 anställda skall sakna möjlighet till inflytande över sina egna jobb och helt vara i händerna på vad som händer inom en familj i en syskonträta är skrämmande. En så stor och ekonomiskt bärkraftig koncern som Fagersta måste rimligen ta sitt ansvar för sysselsättningen i Forsbacka och Fagersta. Om koncernen lägger ner och förändrar produktionen så att sammanlagt 650 anställda förlorar sina jobb, finns det starka skäl att ställa krav på att bolaget medverkar till annan produktion och ersättningsjobb för dem som blir friställda. Om vi hade haft löntagarfonder, hade självfallet bedömningen av vad som är nödvändigt av förändringar för att effektivisera och rationalisera produktionen varit lika aktuell som med nuvarande ägarkonstruktion. Kanske hade man dåt.o.m. tidigare börjat arbeta på att ha en beredskap för förändringar och ett större intresse av differentierad produktion. I alla händelser hade insynen och möjligheterna att få gehör för förslag påverkat intresset från de anställdas sida. Men kravet på en omställning med beaktande av det sociala ansvaret borde kännas lika stort från privata ägarintressen, särskilt i så ekonomiskt bärkraftiga koncerner. Tyvärr är verkligheten skrämmande, som Gösta Bohman antydde. Det sociala ansvaret har inte alltid ansetts förenligt med företagsekonomiska principer. Jag vill sluta med att läsa en kort dikt av Stig Sjödin. Den är hämtad ur Bilder ur fosterlandets geografi. Den belyser bäst vad jag menar. En rundresa på kapitalismens baksida visar nedlagda människor, nedlagda liv. Det är naturligtvis trist. Till och med de vackra namnen utandas tristess. Fagervik, Svartvik, Essvik, Kramfors, På 25 år stryper strukturen 54 fabriker och utplånar namn från den näringsgeografiska kartan. Det är inte utan att jag brinner av längtan efter en ungdom som vänder sitt ansikte och lär sig se vilka det är som rycker i trådarna och skapar den geografiska tristessen.

Herr talman! Under några tidigare allmänpolitiska debatter har jag av och till försökt recensera våra mera framträdande politiska artister och deras prestationer. Jag skall försöka göra detta även i dag, men då ur en speciell synvinkel: det s.k. politikerföraktets. - I våras publicerade beredskapsnämnden för psykologiskt försvar en liten skrift, ”Förtroendet för politiker”, författad av Torsten Österman. Han redovisar och kommenterar en enkätoch intervjustudie över den svenska allmänhetens attityder till sina politiker åren 1973-1980. Rapporten är preliminär, men har likväl publicerats nu, därför att den senaste utvecklingen varit så negativ att den anses pocka på uppmärksamhet. Svenska folkets förtroende för sina politiker tycks vara lågt och undan för undan bli allt lägre. Spelar det någon roll om allmänheten misstror — eller föraktar, som massmedierna brukar säga — sina politiker? Bör det föranleda någon självrannsakan? Bör det föranleda några motåtgärder från de misstroddas och föraktades sida? I känslan av att det faktiskt spelar en roll och att det bör tas på allvar av dem det vederbör, engagerade jag mig tidigare i hös s i en debatt i saken. Jag gjorde detta bl.a. därför att jag ansåg mycket av kritiken vara orättvis och osaklig, i varje fall när det gäller riksdagen. Vad som därefter förekommit, i artiklar och brev, har klart visat att kritiken i mångt och mycket beror på bristande kunskap om politikens problematik och politikernas arbetsvillkor. Man blandar också samman politikerna som personer med det politiska systemet och med omständigheter utanför systemets räckvidd. Jag skall be att få återkomma till detta. Men jag vil! redan nu understryka att jag tror det är nödvändigt att sprida en bättre upplysning till allmänheten om de faktiska villkor under vilka vi här i riksdagen arbetar och vad man rimligen kan fordra av den enskilde riksdagsmannen. Låt mig först och främst ta upp terminologin. Den Östermanska rapporten talar om ”förtroendet för politiker”. Jag tycker det är en just terminologi. I massmedierna älskar man att tala om ”politikerföraktet”. Detta är en förledande och farlig terminologi. Förakt är en känsla som det inte är hälsosamt att odla för någon. Den som föraktar känner sig moraliskt överlägsen den föraktade och ser ned på denne. Man skall vara bra säker på sin egen förträfflighet för att kunna göra det. Om man är så förträfflig själv, vore det då inte bättre att försöka hjälpa den föraktade till rätta? Blir man inte egentligen moraliskt sämre själv — en hårdare människa — genom att stöta bort hellre än att räcka en hand? Jag tror det, och jag skulle därför i första hand vilja ha en terminologisk utrensning av begreppet politikerföraktet. Det är skadligt och farligt för samhällsdebatten och för demokratin. Med misstroende är det en annan sak. Politiker kan inte utan vidare räkna med att mötas av förtroende. Förtroende är en tillgång som man försöker bygga upp under lång tid och bör vara rädd om, så att man inte förlorar det. Det gäller både individerna och kollektivet. I svensk politik är man uppenbarligen nu i färd med att förlora det. Kritiken i artiklar och brev tar mestadels formen av angrepp på politikerna som personer, inte så ofta på det system inom vilket politikerna har att agera. Man vänder sig mot de verkliga eller föregivna ”förmåner” som politiker beviljar sig själva eller varandra, och man gör bl.a. gällande att skattemyndigheterna mäter med olika mått, när det gäller politiker och andra medborgare. Man upprörs över riksdagsresor till vad det vill synas egendomliga mål och missunnar vederbörande deras årskort på järnväg och flyg. På så sätt bildar man sig en falsk bild av framsidan av politikernas liv, men gör inte klart för sig dess baksidor, bl.a. i form av ett slitsamt nomadliv för de många landsortsriksdagsmännen. ”Partibelöningar” i form av utnämningar till höga ämbeten inom och utom landet, ibland med ganska beskedliga meriter bakom — inte minst inom statssekreterarkretsen — väcker också undran och misstroende. Kanske vore det skäl att vid alla utnämningar fästa ökat avseende vid ”sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet”. Jag fäste mig vid att Ingvar Carlsson var inne på samma tema i går. En annan typ av kritik gäller politikernas oförmåga att samsas om för hela folket nyttiga åtgärder. Samtidigt riktas förebråelser mot samma politiker för att de sviker givna löften. Det är uppenbart att dessa två anklagelser inte är förenliga med varandra. Med sådana förutsättningar blir det gärna fel hur man än handlar. Oförenliga krav är inte ovanliga här i riksdagen: folket vill se en välbesatt, andäktigt lyssnande kammare, men fordrar också att riksdagsmännen läser på och kan redogöra för sina läxor, dvs. innehållet i var och en av de 200 propositioner, 2 500 motioner och 600 utskottsbetänkanden som årligen behandlas. Men dessa siffror tas samtidigt som belägg för att vi inte kan organisera vårt arbete. Där 1809 års grundlagsfäder föreskrev att riksdagen skulle vara ”visligt trög till verkan, men fast och stark till motstånd” —en regel som fortfarande kännetecknar allt för mycket av arbetet här — kräver somliga av våra kritiker att vi i stället skall agera ”bestämt, snabbt och djärvt”. Jag tror att det är viktigt att vi själva vinnlägger oss om ett måttfullt språkbruk. Jag vill inte neka till att jag häpnade när jag under mitt första riksdagsår hörde ett förutvarande statsråd ifrågasätta ett nytillträdande statsråds ”intellektuella och mentala utveckling”. I går hörde vi en partiledare å ena sidan uttala sin oro för politikernas anseende och å den andra beskylla sin motståndare för att ha ”så svårt att hålla sig till sanningen” och därigenom ”förpesta den politiska debatten”. En annan partiledare beskyllde sin trätobroder för att ”tala mot bättre vetande och i nattmössan” — vid närmare betänkande förefaller dessa påståenden egentligen ganska motsägelsefulla. Samme talare undrade också om inte folk ute i landet inför den politiska debatten måste fråga sig: Vem står och ljuger? En annan talare krävde ”sanering av debattklimatet i landet” med hänsyn till ”dem som ljuger om våra avsikter”. En talare karakteriserade motsidans verksamhet som ”lurendrejeri” och frågade om regeringen ”försöker lura riksdagen?”. Talaren fick i sin tur veta att vad han sade inte var sant. Herr talman! Skall vi ha det på det här sättet? Vi fick av en socialdemokratisk talesman höra att de borgerliga partierna förlorat i trovärdighet och därigenom ”medverkat till det ökade politikerförakt som vi tyvärr kan avläsa”. Låt mig då säga att det i alla fall i går fanns en borgerlig politiker som gjorde sitt för att återställa förtroendet för politikerna, nämligen statsministern. Han gjorde det som så många politiker har svårt för — han bad oförbehållsamt om ursäkt för ett felaktigt påstående. Mycket annat skulle kunna nämnas, men tiden medger det inte. Med den omfattning statsmakternas och myndigheternas ingrepp i vårt dagliga liv och leverne har kommit att få, till följd av ett ideologiskt systembyggande i perfektionismens tecken, har riksdagsmannaskapet kommit att bli ett omöjligt jobb. Beslutsapparaten är helt enkelt för stor. Arbetet här skulle naturligtvis må väl av koncentration på väsentligheter. Men vi är också ”valda ombud för Sveriges folk”, och Sveriges folk vill genom oss få sina enskilda och lokala problem och svårigheter anhängiggjorda i den folkförsamling som riksdagen utgör. Man kan inte längre ”gå till kungs”, men hit — till den nya författningens första statsmakt — kan man genom sina ombud gå. ”Riksdagens arbetsformer” är ständigt under utredning — den ena utredningen avlöser den andra — och så har det länge varit. Vanligen har nog tonvikten främst legat på de tekniska och juridiska problemen inom det konstitutionella beslutsmaskineriet. Kanske är tiden inne att också se problemen utifrån, ur avnämarnas synvinkel, ur medborgarnas: vad begär dessa av dem, åt vilka man anförtror rikets styrelse och förvaltning? Om jag får tolka en del av de signaler som nått mig den här hösten, så begär man en bättre effektivitet i beslutsfattandet och ställer samtidigt höga — man är nästan frestad att säga ”gammalmodiga” — krav på politikernas personliga idealitet. Det är som om den idealiske politikern helst borde vara ogift och fattig, asketisk i sin livsföring, främmande för världsliga nöjen, obekymrad om sin egen framtid. ett mellanting mellan Fredrik Vilhelm Thorsson och Franciscus av Assisi. Men vi vet ju samtidigt att några av våra mest folkkära politiker varken spottat i glaset eller missunnat sig att samla jordiska ägodelar i templets skugga. Hur går det ihop? Förmodligen är dagens politiker varken bättre eller sämre än folk är mest, och sedan må det ankomma på var och en om man anser att detta betyder att det är bra eller dåligt, eller åtminstone tillräckligt bra. Ideologisk idealitet finns det nog gott om här i kammaren, och säkert en inte obetydlig fond av personlig idealitet, men i marginalskatternas tidevarv vill det nog till att man antingen är mycket behovslös eller väldigt förmögen för att i allo kunna leva upp till våra strängaste kritikers krav. Det skulle sannolikt begränsa kretsen av dem som skulle vilja och kunna ifrågakomma för allmänna värv. Herr talman! Det har i går och i dag talats mycket om sysselsättningsproblem, om otrygghet och arbetslöshet i en ekonomi som mattas av under trycket av höga räntor och dålig lönsamhet. Proposition 1981/82:30 har den upplysande och stimulerande rubriken Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. Vår offentliga ekonomi går ned i varv. Hur blir det med den personliga? Ett bra samhälle är inte ett stillastående samhälle utan ett, där mycket blir uträttat och där en ständig utveckling framåt och uppåt kommer till stånd. Det finns ingen trygghet att hämta i motstånd mot förändringar. Det är i utveckling tryggheten — i den mån en sådan över huvud taget finns — är störst. Vilka egenskaper och attityder är önskvärda hos medborgarna — inte i första hand de statliga organen — i ett bra samhälle? Dit hör förvisso uppslagsrikedom, idéer, företagsamhet och uthållighet. Vilka villkor behöver uppfyllas för att sådana egenskaper skall kunna utvecklas och vidmakthållas hos medborgarna? Detta är vad den politiska debatten borde handla om. Det är med sådana mått näringsoch arbetsmarknadspolitiken borde skatteoch subventionspolitiken och därmed hela den bedömas, men ocks ekonomiska politiken. Om man är missnöjd med och saknar förtroende för dem som i dag brottas med dessa problem, så må man välja andra och dugligare ombud. Men man borde då börja med att göra klart för sig vilka egenskaper som bör känneteckna dessa och vilka villkor som behöver uppfyllas, för att sådana personer skall vara villiga att lämna sitt egentliga arbete för att osjälviskt ägna all sin tid åt andra medborgares väl.
Ett erkännande av oppositionsfronten FD R/FMLN är en förutsättning för att fredssamtal skall kunna inledas i El Salvador. Regeringen uttalade i regeringsdeklarationen klart sin inställning till konflikten i El Salvador och uttalade kritik mot det amerikanska militärstödet till juntan. Utrikesministern har dessutom vid ett par tillfällen tagit emot oppositionsfrontens ledare Guillermo Ungo.

Holland, samtliga parlamentariska representanter vid IPU konferensen på Cuba i september samt Socialistinternationalen vid sitt byråmöte i september har erkänt FDR/FMLN som en förhandlingspart i enlighet med det fransk-mexikanska förslaget. Är regeringen beredd att i likhet med den holländska regeringen stödja den fransk-mexikanska deklarationen och erkänna FDR/FMLN som en politiskt representativ rörelse när det gäller att delta i de förhandlingar som är nödvändiga för att nå en politisk lösning?
Herr talman! Gertrud Sigurdsen har frågat mig om regeringen är beredd att i likhet med den holländska regeringen stödja den fransk-mexikanska deklarationen och erkänna FDR FMNL som en politiskt representativ rörelse och ansluta sig till den fransk-mexikanska deklarationen. Jag avser att besvara båda frågorna i ett sammanhang. Den deklaration som de båda frågorna avser överlämnades av Frankrike och Mexico till FN:s säkerhetsråd den 29 augusti i år. Huvudpunkterna i deklarationen är det nämnda erkännandet av FDR/FMNL som en representativ politisk kraft och stödet till en förhandlingslösning. Den svenska regeringen har under det senaste året vid flera tillfällen haft anledning att klargöra sin inställning till konflikten i El Salvador. Huvud 131 linjen i dessa ställningstaganden har varit att förhandlingar är den enda möjliga vägen till fred och en utveckling mot ett demokratiskt samhällssystem, där mänskliga frioch rättigheter garanteras. Detta sade jag den 13 februari i år som svar på en interpellation av Eva Hjelmström och en fråga av Bertil Zachrisson. Därefter har jag haft anledning att återkomma till saken vid flera tillfällen, senast i mitt tal vid FN:s pågående generalförsamling, där jag bl.a. sade: ”Oppositionen i El Salvador har förklarat sig villig att förhandla för att uppnå en fredlig lösning av konflikten. Sverige förespråkar sedan länge tanken på en förhandlingslösning och vi har med tillfredsställelse noterat att denna tanke får ett allt större internationellt stöd. En förhandlingslösning som medför eld-upphör och en koalitionsregering som har kontroll över armén och gerillan skulle göra det möjligt att uppnå fred och demokrati.” Beträffande erkännande av den samlade oppositionen, FDR FMNL. I det tidigare nämnda svaret till Eva Hjelmström och Bertil Zachrisson konstaterades också att det program för en fredlig lösning som då presenterats av FDR FMNL, senast i september i år. Vårt stöd till förhandlingar och målet med sådana står med andra ord helt klart. Lika klar är den svenska regeringens uppfattning att FDR/FMNL är en nödvändig part vid en förhandlingsuppgörelse. Den fransk-mexikanska deklarationen är uttryck för samma hållning. Jag ser deklarationen som ett konstruktivt bidrag till en lösning av konflikten i El Salvador.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Vi upprörs alla över situationen i El Salvador. 25 000 människor har hittills fallit offer för de blodiga striderna där, och mer än 400 000 har drivits på flykt. Vi är också överens om att det är endast genom politiska förhandlingar, som omfattar alla berörda parter, som konflikten kan lösas. Men det är också nödvändigt med en internationell opinionsbildning. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen på ett alldeles utmärkt sätt reagerat inför situationen i El Salvador och kritiserat det amerikanska stödet ”till en regim som står alltmer isolerad och som bär ett mycket tungt ansvar för en omfattande terror mot den egna befolkningen”. Citatet är hämtat från utrikesdeklarationen. Sveriges aktiva neutralitetspolitik ger oss möjlighet att vara opinionsbildande mot förtrycket i världen. T. o. m. Svenska Dagbladet säger i dag att när det gäller att uttrycka åsikter om bl.a. förtryck bör vi betacka oss för att bli ansedda som neutrala. Men vi får inte förtröttas i kampen och i vårt internationella solidaritets arbete. När jag därför säger att det som den svenska regeringen hittills har gjort är bra, vill jag samtidigt säga att vi måste arbeta vidare. Den fransk-mexikanska deklarationen, som erkänner FDR/FMNL som en politiskt representativ rörelse när det gäller att delta i de förhandlingar som såväl den svenska regeringen som socialdemokratin och många andra anser är nödvändiga för att nå en politisk lösning, borde därför ligga utmärkt till för ett stöd från den svenska regeringen. Utrikesministern citerade här vad han sade i debatten i FN:s generalförsamling för någon månad sedan. Han hade där haft ett utmärkt tillfälle att ge deklarationen sitt stöd. Men det han sade i FN:s generalförsamling var betydligt beskedligare än det han sade i den svenska utrikesdebatten i mars. Situationen kräver enligt min mening en upptrappning, för att använda ett militärt uttryck, i opinionsbildningen från världens länder och inte en nedtrappning. När man tar del av utrikesministerns i sak positiva svar, finner man att han jutill alla delar ansluter sig till det som den fransk-mexikanska deklarationen har tagit upp. Men för mig är det rätt oförklarligt vad som döljer sig i den högre diplomatins språk. Jag har själv haft möjlighet att verka under kristallkronorna i Arvfurstens palats och borde kanske förstå vad som ligger bakom detta. Men jag vill ställa följande fråga till utrikesministern med anledning av hans positiva svar: Kan jag tolka svaret som ett stöd för det fransk-mexikanska förslaget?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på frågan. Jag skall inte upprepa det Gertrud Sigurdsen har sagt. Jag tror att vi är överens om att situationen är katastrofal i El Salvador. Den är t. o .m. värre än den var när vi hade en interpellationsdebatt i februari i år, då jag uttryckte uppfattningen att huvudansvaret måste falla på militärjuntan och USA, som ju också har troppat upp sin inblandning i El Salvador. USA har en ny bas i Honduras, och man är tt.o.m. så barbarisk att man har stoppat leveranser av pulvermjölk till flyktinglägren, vilket hårt drabbar barnen. Nu hänvisar Ola Ullsten i sitt svar till att han har träffat representanter för FDR/FMNL senast i september. Jag hade också möjlighet att träffa dem och prata med dem, och de var helt på det klara med att lösningen inte kan vara militär utan måste vara politisk. De efterlyste — i synnerhet från Sverige, som ju har ett högt anseende internationellt i sådana här frågor — en deklaration från den svenska regeringen att den ansluter sig till den fransk-mexikanska deklarationen. I sak kan jag vara överens med Gertrud Sigurdsen om att det här svaret är positivt. Men ändå förstår inte heller jag det riktigt. Ola Ullsten säger i slutet av svaret att ”FDR/FMNL är en nödvändig part vid en förhandlingsuppgörelse”. Det tycker jag är en glidning från det som deklarationen hävdar, nämligen att FDR/FMNL är en politiskt representativ rörelse. Jag vill alltså ha klart besked i den fråga jag ställde: Ansluter sig den svenska regeringen till deklarationen eller inte?
Herr talman! Både Gertrud Sigurdsen och Eva Hjelmström frågar om de kan tolka svaret som ett stöd för den fransk-mexikanska deklarationen. Låt mig då säga att jag tolkar den fransk-mexikanska deklarationen som ett stöd för den svenska hållningen. Därav följer givetvis att det jag nu har sagt också innebär att jag instämmer i det som fransmän och mexikanare har sagt i sitt gemensamma uttalande. Jag vet inte, trots att jag har vistats under kristallkronorna länge, vad jag därutöver kan behöva säga. Det är ju den politiska viljan i det här sammanhanget som är det avgörande, inte själva utformningen av en deklaration. Både den franska, den mexikanska och den svenska regeringen anser att det skall till en politisk lösning av situationen i El Salvador, att en politisk lösning av situationen kräver förhandlingar mellan både den militära och den politiska grenen av oppositionen å ena sidan och militärjuntan i El Salvador å den andra sidan. Längre än så i form av erkännande av oppositionen eller ett instämmande i den fransk-mexikanska deklarationen och för den delen också i vad gäller att förklara denna gruppering vara representativ kan man såvitt jag förstår inte gå. Jag kan inte se att det föreligger någon meningsmotsättning mellan de båda frågeställarna och den svenska regeringen.
Herr talman! Eftersom jag är svensk riksdagsledamot och ställer min fråga i det svenska parlamentet, har jag givetvis frågat den svenska regeringen om den stöder det fransk-mexikanska förslaget. När jag då frågar Ola Ullsten om en tolkning, får jag till svar att han tolkar den fransk-mexikanska deklarationen som ett stöd för den svenska hållningen. Det var för mig ytterligare en ny form av den högre diplomatin. Men låt mig då säga att jag tolkar Ola Ullstens tolkning som ett stöd för den fransk-mexikanska deklarationen. Jag vill ställa ytterligare en fråga till Ola Ullsten: Vilka initiativ när det gäller El Salvador kommer den svenska regeringen att aktualisera i FN under den pågående generalförsamlingen?
Herr talman! Får jag uppfatta uttrycket ”som ett stöd för” som liktydigt med ”att ansluta sig till”, eller innebär detta ett missförstånd från min sida och en strid om ord? Jag tycker att här finns en skillnad, men jag uppfattar svaret så, att den svenska regeringen ansluter sig till denna deklaration, och jag vill då fråga: Innebär detta att vi i FN kommer att ge ett klart uttryck för den hållningen? Att vi gör det betraktas nämligen som oerhört väsentligt från FDR/FMNL:s sida.
Herr talman! Jag är rädd för att detta kan bli en för omvärlden litet svårbegriplig debatt. Saken är ju den, att vi inom den svenska regeringen — vilket ju både Eva Hjelmström och Gertrud Sigurdsen har påpekat och t. o .m. gett oss en viss honnör för — sedan länge uttalat att en politisk lösning av konflikten i El Salvador måste åstadkommas och att en politisk lösning förutsätter förhandlingar. När ungefär ett år hade gått sedan den svenska regeringen uttryckte denna mening, uttrycktes samma meningi ett gemensamt uttalande av de franska och mexikanska regeringarna, och då sade jag i FN att jag var glad över att den svenska hållningen — som ju f. ö. delades också av andra — nu har fått ett än vidare internationellt stöd. Jag vet inte av vilken anledning den svenska regeringen skall utplåna sig så till den grad att vi, bara därför att någon annan säger detsamma som vi, då skall gå upp och säga att nu tycker också vi på det viset. Det är ju precis det vi har sagt hela tiden. Men om vi kan få slut på denna del av debatten, som jag inte tror är särskilt konstruktiv, genom att jag accepterar det sätt på vilket Gertrud Sigurdsen och Eva Hjelmström tolkar mitt svar, så är jag fullt beredd att göra det.
Herr talman! Ola Ullsten säger att det är en för omvärlden svårbegriplig debatt. Jag tror inte att det beror på frågeställarna — vi har ställt rätt raka frågor — utan det beror på det sätt på vilket svaret har presenterats. Men jag undrar om Ola Ullsten på något sätt kan ange hur den svenska regeringen kommer att aktualisera de här frågorna i FN under höstens generalförsamling.
Herr talman! Också min fråga kvarstår, men Gertrud Sigurdsen har tagit upp densamma.
Herr talman! Det är dess värre inte möjligt för Sverige att verka som en aktiv part i den här konflikten. När vi tar initiativ, som frågeställarna vill att vi skall göra — och jag också —, kan det i ett läge där vi så att säga icke är part i konflikten och inte har något uppdrag bara ha formen av opinionsyttringar av skilda slag. Det blir fråga om opinionsyttringar av den typ som förekommer här och det slags uttalanden som jag har gjort i riksdagen tidigare och i Förenta nationerna. Finns det förutsättningar för svensk medverkan i fråga om ytterligare och mera konkreta FN-initiativ, så är Sverige på intet sätt ovilligt att medverka till det. Men just för dagen ser jag ingen sådan öppning. Jag tror emellertid att det faktum att många regeringar i omvärlden kräver förhandlingar, kräver att juntan i El Salvador skall erkänna oppositionen som en förhandlingspart och dessutom kräver att all utländsk inblandning skall upphöra, förhoppningsvis till sist skapar förutsättningar för en fredlig uppgörelse. Det är i varje fall vad jag hoppas på.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. I § får jag meddela följande. Min avsikt är att. enligt överenskommelse med Evert Svensson, fredagen den 6 november 1981 besvara hans interpellation om åtgärder för att stärka religionsundervisningen i skolan.
Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om regeringens principiella inställning till enspråkiga skolor för invandrarbarn. Jag vill först redogöra för det aktuella läget när det gäller undervisningen av invandrarbarn i skolan. Utvecklingen av de särskilda utbildningsinsatserna för invandrarbarn och barn till språkliga minoriteter har gått mycket snabbt under 1970-talet. särskilt under de senaste åren. Dessa insatser görs inom ramen för de beslut som sammanfattningsvis kallas hemspråksreformen och som trädde i kraft den 1 juli 1977. Den omfattar både förskola, grundskola och gymnasieskola. Hemspråksundervisning i grundskolan infördes genom beslut av riksdagen år 1968. Från att ha omfattat ca 4 000 elever i början av 1970-talet omfattar den nu ca 55 000 elever. Den statliga satsningen har ökat från ca 10 milj.kr. till ca 400 milj.kr. per budgetår. Mellan läsåren 1970 78 har undervisningsvolymen för hemspråksundervisning och stödundervisning i svenska sexdubblats, om man räknar i lärarveckotimmar. Under de fyra år som gått sedan hemspråksreformen trädde i kraft har undervisningsvolymen för hemspråksundervisningen i grundskolan ökat med ca 40 26. Samtidigt har emellertid elevunderlaget, dvs. antalet elever i grundskolan med annat språk än svenska, endast ökat i ringa grad. Finskspråkiga barn utgör ca hälften av alla de 55 000 barn som nu följer hemspråksundervisning. I gymnasieskolan har antalet invandrarelever som deltar i hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk tredubblats sedan läsåret 1977/78. Antalet elever med ett annat hemspråk än svenska i gymnasieskolan har varit tämligen konstant under denna tid. även om en viss ökning har skett under det senaste lä Med nuvarande regler på skolområdet är det inte möjligt att utan regeringens medgivande bedriva undervisning i hemspråksklasser. För grundskolans lågoch mellanstadier har regeringen medgivit en omfattande försöksverksamhet med jämkade timplaner för hemspråksundervisning. I försöksverksamheten ingår dels enspråkiga förberedelseklasser, s.k. hemspråksklasser, dels bl.a. sammansatta klasser. I klasser av dessa slag bedrivs undervisningen helt eller till största delen på ett hemspråk. Hösten 1980 var antalet hemspråksklasser 542 med 8 152 elever, vilket innebär att över I 96 av alla elever i grundskolans lå och mellanstadier får sin undervisning på ett annat språk än svenska. Tre fjärdedelar av dessa elever är finsktalande. Den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 80. kommer att medföra att hemspråkets ställning ytterligare befästs på högstadiet. När läroplanen träder i kraft nästa år kommer eleverna att ha möjlighet att. vid sidan av den vanliga hemspråksundervisningen. även välja hemspråket som tillval. Ett första steg i riktning mot en mera samlad kartläggning av effekterna av de olika formerna för hemspråksundervisning i grundskolan togs våren 1979, när regeringen gav skolöverstyrelsen i uppdrag att inom ramen för den tidigare nämnda försöksverksamheten med jämkade timplaner på grundskolans lågoch mellanstadier utpröva och utvärdera de olika organisationsformerna för hemspråksundervisning. SÖ skall redovisa uppdraget senast den 1 oktober 1982. Frågan om skolor med enskild huvudman för språkliga minoriteter har ägnats ökad uppmärksamhet under senare år. bl.a. inom ramen för diskussionen om den finskspråkiga minoritetens situation i Sverige. Jag vill i detta sammanhang erinra om att i direktiven för den år 1979 tillsatta kommittén angående skolor med enskild huvudman anfördes, att de från invandrarhåll framförda önskemålen om att invandrarbarn skulle ha möjlighet till undervisning i egna skolor hade tillfört debatten om enskilda skolor ytterligare en dimension. som borde övervägas i ett vidare sammanhang. Kommittén anför i betänkandet Fristående skolor för skolpliktiga elever. som sin principiella uppfattning att lösningar på skolpliktiga invandrarbarns utbildningsbehov skall kunna sökas inom grundskolans ram. Kommittén har därför inte funnit skäl att för invandrarbarnen föreslå särskilda regler för skolpliktens fullgörande i skola med enskild huvudman. Jag vill också erinra om att den år 1980 tillsatta invandrarpolitiska kommittén har i uppdrag att utreda olika frågor kring samhällets minoritetspolitik. Bl. a. för att ta fram ett vidgat beredningsunderlag i hithörande frågor och för att kartlägga effekterna av hemspråksreformen tillkallade jag i juli i år en särskild utredare. I direktiven anförde jag bl.a. att det borde övervägas om villkoren för undervisning i och på olika minoritetsspråk i grundskolan och gymnasieskolan bör vara lika eller om det finska språket bör ges en särskild ställning i det svenska skolsystemet. Jag framhöll därvid att det var angeläget att frågor om undervisningen för finskspråkiga barn behandlades med förtur. Jag pekade vidare på att utredaren i anslutning till utvärderingen av försöksverksamheten i lågoch mellanstadierna bör ta ställning till om det är rimligt att sådana omprioriteringar görs att hemspråksklasser kan anordnas även på grundskolans högstadium, så att undervisningen i hela den obligatoriska skolan sker på ett annat språk än svenska. Jag vill även nämna att frågan om undervisningen för de finskspråkiga i Sverige i allt större utsträckning tas upp i kontakter med Finland, både inom ramen för det år 1966 tillsatta finsk-svenska utbildningsrådets arbete och i direkta kontakter mellan Sveriges och Finlands regeringar. Ett möte mellan de av den finsk-svenska migrationen berörda ministrarna äger rum i Sverige på svensk inbjudan i början av 1982. Utbildningsfrågorna kommer då att ägnas betydande uppmärksamhet. I avvaktan på de analyser och förslag som skall tas fram av de nämnda utredningarna och som skall ingå i underlaget för regeringens ställningstagande, är jag inte beredd att göra något uttalande i saken.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Den fråga jag har ställt är central för vår inställning till språkliga minoriteter i Sverige: Skall språkliga minoriteter få ha egna skolor? Vi vet ju att språket spelar den kanske viktigaste rollen för invandrarbarnens trygghet och för deras självkänsla i det nya landet. Kjell Öberg, förre chefen för invandrarverket, har i en intervju när det gäller förskolans roll formulerat detta på ett ganska bra sätt: ”Utan att vilja det har förskolan tagit död på invandrarbarnens modersmål eller stoppat dess utveckling, bla genom att "dränka" barnet i svenska. Samtidigt har man inte förmått att ge tillräcklig grund för bra kunskaper i svenska ——=—. I spåren på halvspråkigheten — eller den språkliga hemlösheten — följer kulturkonflikter: Hemlandets och familjens värderingar och sätt att leva skiljer sig ofta från de nya kamraternas, det nya hemlandets. Ett påtagligt bevis på kulturkollisionens kraft är statistik som visar att invandrarungdomar är överrepresenterade inom psykiatrisk vård.” Problemet för de här barnen och ungdomarna är ofta inte att de har dålig kunskap i svenska. utan att de har dålig kunskap i det egna språket. Vi vet att känslor kan förmedlas långt sämre på ett språk som är inlärt än på det språk man har haft med sig från barndomen, och vi vet att hela det kulturella utbytet — överföringar av sedvänjor och allt sådant — ofta följer med språket. Svensk invandringspolitik säger sig ha två mål: jämlikhet och valfrihet. Jämlikheten handlar i hög grad om att också invandrarbarnen skall kunna ha ett eget språk, som de känner sig förankrade i inombords. Valfriheten gäller ju både en frihet i valet mellan olika kulturer i Sverige och en frihet i valet mellan att stanna i Sverige och att återvända till hemlandet. För att åstadkomma detta krävs ordentliga kunskaper i det ursprungliga språket. I Sverige har vi f. n. en estnisk skola och en tysk skola, och man kanske kan säga att vi också har en fransk skola. Skall vi nu tillåta också en finsk skola? Det vill representanter för den finska minoriteten. De vill starta en egen enskild skola. De vill tillämpa läroplanen för grundskolan i denna skola, men låta undervisningen ske helt på finska. Skall vi då från storsamhällets sida säga: Det får ni inte. Jag menar att vi måste säga ja. Vad är det för fel i att finska föräldrar, som vill sluta sig samman och bilda en skola för sina barn. skall få göra det? Min konkreta fråga gällde vilken principiell inställning regeringen har till enskilda enspråkiga skolor. Ulla Tillander svarar att regeringen inte nu kan redovisa någon principiell inställning och hänvisar till att en rad utredningar äri gång. Eftersom det är så i vårt land att det allra mesta utreds, vill jag ställa två kompletterande frågor. Min första fråga är: Behandlar någon av alla dessa utredningar frågan om helt finskspråkiga skolor? Utredningen om enskild huvudman har i någon mån behandlat frågan om minoritetsskolor, och den avvisar tanken. I övrigt tycks det vara så att alla de utredningar som Ulla Tillander räknade upp sysslar med hemspråksklasser och hemspråksundervisning. Ingen av dem sysslar med frågan om helt finskspråkiga skolor. Min andra fråga är: När tänker regeringen skaffa sig en principiell inställning? Eller: Avser regeringen att över huvud taget behandla frågan om en helt finskspråkig enskild skola i Sverige? Avser man att behandla den frågan i år?

Herr talman! Olle Wästberg har egentligen uppfattat svaret rätt — jag har inget direkt svar att ge på den fråga som han ställer i interpellationen. Men vi är överens om att frågan om hur man på bästa sätt skall ordna hemspråksundervisningen är angelägen. Den fråga som Olle Wästberg ställer i sin interpellation — om vilken regeringens principiella inställning är till enspråkiga skolor för invandrarbarn — är egentligen densamma som frågan: I vilken omfattning skall man inrätta enspråkiga skolor? Då blir också följdfrågan: Vilka invandrargrupper är det man skall inrätta sådana skolor för. och på hur många platser? En annan fråga som inställer sig är: Vad kommer det att kosta? De här frågorna är egentligen naturliga med utgångspunkt från den principiella inställning som Olle Wästberg har. Man måste först också konstatera att Sverige har en generös hemspråkspolicy. Mot den bakgrunden behöver man inte skämmas för att man måste ålägga sig vissa begränsningar. Man måste begränsa de grupper som kan komma i fråga. Och det är många problem som uppkommer innan man kan ge något svar. Därför är det ganska naturligt att utreda detta. Jag tror inte att man kan se frågan om fristående enspråkiga skolor helt skild från frågan om hemspråksundervisning — det handlar om hur det hela skall organiseras. Vad gäller de särskilda skolor som Olle Wästberg nämner — där undervisning av skolpliktiga barn bedrivs på andra språk än svenska — vill jag påminna om att dessa skolor har tillkommit vid mycket olika tidpunkter och för att tillgodose rådande principiella intressen och behov. När det gäller de konkreta ärenden beträffande enskilda finskspråkiga skolor som Olle Wästberg nämner vill jag understryka att det enligt 34 § skollagen ankommer på skolstyrelsen i den kommun där skolan är belägen att godkänna att skolplikt får fullgöras i skolan. För godkännade krävs att ”skolans undervisning till art, omfattning och allmän inriktning väsentligen motsvarar grundskolans och att skolan förestås av person, vilken äger erforderlig skicklighet för undervisningen och är väl lämpad att förestå skola”. Det är således inte primärt regeringens sak att godkänna en enskild skola. Artturi Similä-s kommuner. Stockholms skoldirektion har beslutat att godkänna en skola för årskurs 1 läsåret 1981/82, medan skolstyrelsen i Haninge kommun har stiftelsen har ansökt om godkännade av skolor i två beslutat att inte lämna godkännande. Skolstyrelsens i Haninge kommun beslut har överklagats till länsskolnämnden i Stockholm, och skulle inte heller nämnden godkänna skolan kan nämndens beslut överklagas till regeringen. I så fall tror jag att frågan kommer upp till behandling omkring årsskiftet.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaren på mina kompletterande frågor och sedan bara komma med några reflexioner. Ulla Tillander säger att vi har en generös hemspråksundervisning i Sverige. och det har vi. Men samtidigt har vi inte en särskilt generös politik gentemot enskilda skolor. Jag tror det är unikt i västvärlden att vi har så få enskilda skolor och att det är så svårt för föräldragrupper som vill starta skolor för sina egna barn att få göra det. Här kommer naturligvis två saker i konflikt med varandra. Vi har å ena sidan byggt upp en omfattande kommunal hemspråksundervisning — ett stort system som kostar väldigt mycket. Å andra sidan har vi i Sverige försökt Nr 11 stoppa eller vara restriktiva gentemot föräldragrupper som vill starta skolor. Här gäller det en föräldragrupp som vill starta en skola på det egna språket. Då kan man fråga sig: Vilka invandrargrupper skall få egna skolor? Där tycker jag, att om det finns ett tillräckligt stort intresse bland föräldragrupper och tillräckligt många barn så att det räcker för en skola, skall föräldrarnas önskemål vara avgörande. Det bli då också svaret på frågan om vilka platser man kan vara på: det beror ju på underlaget. Sedan är det självklart att regeringen och skolmyndigheterna måste avväga vilka bidrag man vill ge de enskilda skolorna, dvs. hur mycket det får kosta. Men det är samma sorts avvägning som man får göra när det gäller de andra enskilda skolorna. Om jag fattat saken rätt innebär Ulla Tillanders svar att om den här frågan kommer på regeringens bord, bör det vara möjligt att ta ett avgörande kring årsskiftet. Det är positivt, för det innebär att det här mycket stora utredningsarbetet i och för sig inte.lägger hinder i vägen för ett beslut nu. Tack!
Herr talman! Med anledning av det senaste inlägget vill jag bara göra ett tillägg. Som jag nämnde i svaret kommer principfrågan om fullgörande av skolplikt i enskild skola att prövas i samband med behandlingen av kommittébetänkandet om fristående skolor. Vid den prövningen kommer självfallet också frågan om finskspråkiga skolor att tas upp. Betänkandet är f. n. under remissbehandling. Remis tiden går ut i mitten av november. Jag räknar med att en proposition kan föreläggas riksdagen våren 1982. Därför anser jag inte att det är lämpligt att jag uttalar mig innan jag har haft tillfälle att studera remissvaren och innan frågan har kunnat beredas inom utbildningsdepartementet. kanske just mot bakgrunden av innehållet i remissvaren.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas för att förkorta handläggningstiderna i utlänningsärenden. Jag vill inledningsvis hänvisa till mitt svar här i kammaren den I juni i år på en fråga av Lahja Exner om handläggningstiderna i utlänningsärenden som handläggs hos regeringen. Den utförliga beskrivning av frågans behandling som jag gav då är i allt väsentligt fortfarande aktuell. Till vad jag då anförde vill jag lägga följande. Åtgärder har under år 1981 vidtagits inom arbetsmarknadsdepartementets invandrarenhet som syftar till att söka nedbringa antalet ärenden som väntar på avgörande och därmed också den totala handläggningstiden. Frågan om eventuella ytterligare åtgärder vad gäller handläggningen av utlänningsärenden i stort övervägs f.n. inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Karin Andersson för svaret på min fråga. Anledningen till att den ställts är ett aktuellt och mycket uppmärksammat utvisningsärende i Uppsala. Det gäller en flyktingfamilj som har vistats i Sverige i omkring två år och som nu hotas av att ett utvisningsbeslut skall gå i verkställighet. Det är, herr talman, älvfallet inte min avsikt att nu och här ta upp en diskussion med invandrarministern om just detta speciella ärende. Däremot har jag velat ta upp den principiella fråga som det nu aktuella Uppsalaärendet har rest. Det många djupt engagerade skolelever och många andra också har frågat sig i Uppsala de senaste veckorna är: Hur kan man först låta barn gå i skola under lång tid i Sverige för att sedan sätta ett utvisningsbeslut i verket? Enligt uppgift finns f.n. omkring 6 000 människor i Sverige som har uppgett att de riskerar förföljelse i sitt hemland och nu väntar på besked om arbetsoch uppehållstillstånd. I frågedebatten i våras om handläggningstiderna omtalade Karin Andersson att en femtedel av besvärsärendena ligger ett år eller mer hos regeringen. Starka humanitära skäl talar naturligtvis för en förkortning av handläggningstiderna. Det är t.o.m. bättre att man får ett negativt besked tidigt jämfört med att gå i årslång, oviss väntan. Förkortas handläggningstiderna minskar också socialhjälpskostnaderna. De som väntar på sitt besked får ju sitt uppehälle genom socialhjälp, som i sin helhet ersätts av staten. Enbart i Uppsala är kostnaderna för den socialhjälp som utbetalas till personer som väntar på arbetsoch uppehållstillstånd ca 7-8 milj.kr. per år. Det lär vara möjligt att få mycket utredningsresurser för den summan och därigenom förkorta väntan för de asylsökande, skrev Uppsalas socialdirektör Ivan Magnusson i en engagerad artikel i Upsala Nya Tidning i oktober i år. Magnusson frågar också, mot bakgrund av egen erfarenhet, varför vi skall låta grupper av människor bli psykiskt fullständigt söndermalda i väntan på ett beslut om de skall få Nu lämnar Karin Andersson i sitt frågesvar till mig det beskedet att stanna i Sverige eller ej. åtgärder under år 1981 har vidtagits för att den totala handläggningstiden skall kunna minskas. Karin Andersson omtalar också att man f. n. överväger ytterligare åtgärder inom regeringen. Karin Anderssons svar ger alltså hopp för framtiden. Men jag vill ändå rikta en följdfråga till henne: Vid vilken tidpunkt bedömer Karin Andersson att handläggningstiderna kommer att få en enligt hennes mening acceptabel nivå? t ytterligare en följdfråga av principiellt slag. Det är inte ovanligt att vid de slutliga avgörandena?

Herr talman! Jag vill något kommentera Jörgen Ullenhags påstående att det är bättre för de människor som berörs att få ett negativt besked snabbt än att få sin sak prövad i alla de instanser som utlänningslagen ger dem möjlighet till. Det är faktiskt så, att de människor som det här gäller ofta mycket snabbt har fått ett negativt besked från invandrarverket. Invandrarverket beslutar årligen om 120 000 ärenden, och i 115 000 av dem uppstår i stort sett inga väntetider alls. Det är just i fråga om de ärenden där vederbörande utnyttjar äntetider. Och jag erkänner, som jag har gjort många gånger tidigare, att väntetiderna är för långa i vissa fall. Men många får alltså sina negativa besked mycket snabbt. lagens alla möjligheter att besvära sig som det uppstår lång; Jag tror att de som det gäller gärna vill utnyttja sin besvärsrätt och inte nöjer sig med det negativa besked som de får. Det är också så att den femtedel ärenden som har särskilt lång handläggningstid i regeringskansliet gäller en femtedel av dem som besvärar sig — inte en femtedel av de fall som vi behandlar i Sverige. Sedan vill jag ta upp de frågor som Jörgen Ullenhag ställde. Den ena frågan gällde när man kan vänta sig att handläggningstiderna har förkortats att de är mer rimliga. Det är väldigt svårt att svara exakt på den frågan. Vi gör allt vad vi kan f.n. för att nedbringa tiderna. och vi har goda förhoppningar om att komma ner till rimliga tider. Men vi vet inte heller vad som händer i omvärlden; det kan hända någonting som t.ex. innebär att en ny tillströmning av flyktingar rubbar de förutsättningar vi har f. n. Jag vågar därför inte ge något exakt besked. Men jag kan försäkra Jörgen Ullenhag att vi nu gör allt vad vi kan, och vi är mycket klart medvetna om problemen.
Herr talman! Jag noterar att statsrådet Karin Andersson har en stark vilja att ändra på de nuvarande förhållandena med alldeles för långa handläggningstider. Det är ju så — vi tycks vara helt överens om det — att både humanitära och ekonomiska skäl talar för en minskning av handläggningstiderna. Det måste också vara möjligt att klara detta med bibehållen rättssäkerhet. Regeringen har faktiskt också åstadkommit en del — det framgick av vad Karin Andersson sade i sitt frågesvar till Lahja Exner i våras. Personalstyrkan hos invandrarenheten inom arbetsmarknadsdepartementet har fördubblats på fem år, fick vi t.ex. veta då. Vi är många som med stort intresse kommer att ta del av de ytterligare förslag för att minska handläggningstiderna som Karin Andersson i dag har ställt i utsikt.
Herr talman! Jag vill också svara på Jörgen Ullenhags andra fråga — jag fick inte tillfälle till det i mitt förra inlägg därför att lampan i talarstolen blinkade. Den frågan gällde vilken hänsyn man vid den slutliga behandlingen av ett enskilt ärende tar till det faktum att familjen eller personen i fråga har vistats länge i Sverige. Man väger vid bedömingen in detta, tillsammans med andra skäl. Däremot är vistelsetiden sällan ett ensamt skäl. När så är fallet beror det på att man har tagit hänsyn till orsaken till vistelsen. Jag vill också ta upp en annan fråga. och den gäller barn i skolan. Skollagen säger nämligen att barn som väntar på tillstånd och som är skolpliktiga skall gå i skolan. Samtidigt har skolöverstyrelsen i ett cirkulär till skolstyrelserna hemställt att skolledaren eller rektorn skall informera barnen i skolan om det faktum att det i deras klass går ett barn som icke har uppehållstillstånd och alltså när som helst kan få sluta skolan för att åka tillbaka till sitt land igen. Det står också klart att detta faktum att barnet går i skolan inte får användas som ett argument i själva sakfrågan.
Herr talman! Jag vill bara till sist konstatera, att det är bra att det har blivit sagt i denna kammare att statsrådet vid de slutgiltiga avgörandena tar hänsyn till att familjer, inte minst barnen, kan ha rotat sig under väldigt lång tid. Det är framför allt den typen av frågor som har diskuterats på det principiella planet och även i det enskilda fallet med anledning av det ärende som fick mig att ställa den här frågan.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag tycker det är rimligt att barn tas i förvar och vilka åtgärder jag avser att vidta för att hindra att barn stängs in i fängelse. Enligt nuvarande ordning kan barn och familjer med barn tas i förvar enligt utlänningslagen och placeras i kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest. Denna fråga har tagits upp av utlänningslagkommittén. som lämnade sitt slutbetänkande i april i år. I betänkandet framhåller kommittén att situationen för barn och barnfamiljer som tagits i förvar är helt otillfredsställande och så allvarlig att omedelbara åtgärder krävs. En bred remissopinion har också krävt att minderåriga barn inte får tas i förvar i Jag delar helt kommitténs och remissinstansernas uppfattning, och jag anser att frågan är så angelägen att den bör lösas innan beredningsarbetet med anledning av kommitténs betänkande slutförts. Jag kommer därför inom kort att föreslå en ändring i utlänningsförordningen som i princip innebär att barn under 16 år och familjer med sådana barn inte får tas in i kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag frågade Karin Andersson om hon tycker att det är rimligt att barn tas i förvar och vad hon vill göra åt att barn stängs in i fängelse. Karin Andersson svarar nu att regeringen tänker lägga fram förslag som innebär att barn under 16 år inte skall få sättas i vanliga fängelser. häkten eller arrester, och det är ju bra och glädjande. Men om man granskar innebörden av Karin Anderssons svar, så finner man att den är att barn fortfarande skall tas i förvar att de fortfarande skall spärras in, men i litet trevligare lokaler. Jag kan inte tolka Karin Anderssons svar på annat sätt än att hon tycker att det är rimligt att också barn tas i förvar. Varför spärrar man då in barn i fängelse i Sverige? Har de eller deras föräldrar begått brott? Nej. Ar de misstänkta för brott? Nej. Misstänker man att de, om de inte stängs in. kommer att begå brott? Nej. Ändå spärras de in. Det som händer är att en familj kommer till Sverige och begär politisk asyl. Det är en rättighet som man har enligt svensk lag och internationella konventioner. Ändå spärras familjen in. den nioåring som i 45 dagar satt i häkte i Stockholm. Han var inte miss änkt för brott. Varför spärrades de änkt för brott. Familjen var inte människor då in? Jo, därför att man misstänkte att familjen annars skulle hålla sig undan. Är detta olagligt? Nej. men det stä ller till trassel för myndigheterna. Om man också i andra sammanhang börjar tillämpa regeln. att människor som kan tänkas ställa till trassel för myndigheterna skall spärras in. så blir ju det ganska omvälvande. Den här typen av rättslöshet kan bara förekomma när det gäller utländska medborgare. Jag tycker det är plågsamt att vi i Sverige spärrar in — och enligt Karin Andersson skall fortsätta att spärra in — barn på så lösa grunder som nu sker, utan att de eller deras föräldrar ens är misstänkta för att vilja begå brott. as in — om än på litet trevligare ställen än i fängelse. häkte eller arrest — var skall de då spärras in? Är t.ex. Sjöstugan på Hall ett ställe som kan användas också i fortsättningen? Var vill statsrådet att barnen skall hållas inspärrade?

Herr talman! Nej. Olle Wästberg, jag vill inte att barn skall hållas inspärrade — och det var exakt vad jag sade i mitt svar. Däremot är det riktigt att jag inte har sagt att barn inte under några omständigheter skall kunna tas i förvar. Jag tror att det är nöd ändigt att ha kvar det institutet i utlänningslagen. om man skall kunna upprätthålla den reglerade invandringen. Två klara kriterier gäller för att man skall få tillämpa regeln: att de berörda personernas identitet är oklar eller att det finns risk för undanhållande. Jag tycker personligen att man skall vara försiktig med att tillämpa förvarsinstitutet när det gäller barn över huvud taget. men jag är inte beredd att helt och hållet avskaffa det — det vill jag klart ha sagt. Men de skall icke spärras in. Det är just den saken vi håller på att undersöka nu. och det är därför jag kommer att försöka att få ett förbud i utlänningsförordningen mot att barn placeras i fångvårdsanstalt. vilket t.ex. Sjöstugan är. i häkte eller i arrestlokaler. Det skall i stället ske i lokaler som tillhandahålles av t.ex. socialförvaltningarna, vilka dessa har möjlighet till redan nu. Det förekommer också i vissa fall där socialförvaltningarna är beredda att sammarbeta med polisen, vilket de tyvärr inte alltid är. Det är alltså fråga om lokaler som är av en helt annan typ och som är förlagda på ett helt annat sätt än de som använts hittills. Jag tycker inte att man skall använda orden fullt så slarvigt som Olle Wästberg i Stockholm gör när han talar om att spärra in barn, något som det inte alls är fråga om.

Herr talman! Tack också för detta svar. Det är bra att vi får reda på att man inte skall kunna använda t.ex. Sjöstugan i Hall. Det ser jag som en viss garanti för framtiden. Men det är klart att det låter mycket vackrare att säga att man skall tillämpa förvarsinstitutet än att säga att man skall spärra in barn. Men om syftet är att familjerna skall tas i förvar därför att man är rädd för att de annars skall hålla sig undan, måste innebörden ändå vara att man spärrar in och sätter familjerna under någon typ av bevakning — även om det sker i trevligare lokaler, vilket är bra. än arrester, häkten eller kriminalvårdsanstalter. Jag anser emellertid att det enda läge där det kan vara rimligt att ta en barnfamilj i förvar är i samband med beslutad avvisning av en familj som redan hållit sig undan. Men i ett läge då det kommer en familj till Sverige och beg skrivit på, en familj som inte är misstänkt för brott och när vi vet att det inte är att få stanna här enligt de lagar vi har och enligt de konventioner vi olagligt att hålla sig undan. varför skall man då sy in familjen och ta den i förvar? Det är där det orimliga ligger, nämligen att vi i detta land sätter barn i förvar trots att de eller deras familjer inte på minsta sätt är misstänkta för att begå en brottslig handling eller planerar att begå en brottslig handling.
Herr talman! Var och en har sin terminologi. Jag har väldigt svårt att kalla det för att spärra in, när man placerar en familj med barn i en lägenhet eller i ett hus på landet med någon form av bevakning någonstans i trädgården eller så. Jag kallar inte detta för att spärra in. Men det må vara O.K. om Olle Wästberg i Stockholm vill kalla det så. Det är mycket ovanligt att man tar barn i förvar med den motivering som Olle Wästberg nu talar om. Över huvud taget är det inte mer än omkring 20 barn per år som tas i förvar enligt utlänningslagen. Däremot är det enligt en beräkning som redovisas i utlänningslagskommitténs betänkande 434 barn som tas i förvar enligt barnavårdslagen. Den saken skall vi inte ta upp nu, men jag har bara velat få litet hyfs på relationerna. Det är knappt 7 Ze av det antal barn som tas i förvar enligt barnavårdslagen som omhändertas enligt utlänningslagen. Jag tycker att man skall vara oerhört försiktig med förvarsinstitutet när det gäller barn, men jag tror ändå inte att man helt kan avvara det.

Herr talman! Vi skall inte strida för mycket om ord. Jag menar att om man —- för att använda Karin Anderssons ord — placerar en familj i ett hus med bevakning i trädgården, då har man spärrat in den. Barnen och familjen i övrigt kan inte röra sig fritt. Detta rör bara ett tjugotal barn, säger Karin Andersson. Men det är allvarligt nog att man sätter ett tjugotal barn om året i förvar. I de flesta fall är det fråga om korta tider, medan det i en del fall varit mycket långa tider. Förra året hade vi ett barn som satt i häkte över julen. Vi hade vidare den Nr 12 etiopiske pojke som satt i 45 dagar. Läkare intygade att han tog skada av Tisdagen den detta, vilket är högst naturligt. 27 oktober 1981 Jag menar — och det är den grundläggande åsiktsskillnaden oss emellan — att när det gäller människor som inte har begått brott och som inte är Meddelande om misstänkta för att de skall begå brott, finns det inte något rimligt skäl i en rättsstat att sätta dem i någon typ av förvar. De människorna utnyttjar bara de mänskliga rättigheter som vi själva har intygat att de skall ha rätt att utnyttja — att här begära politisk asyl. Om beskattningen av multinationella företag
Herr talman! Bara en enda upplysning: När utlänningslagen fastställdes i sin nya skepnad, den 1 juli 1980, var enigheten så gott som total också på den här punkten. Jag kan inte erinra mig om Olle Wästberg hade en avvikande mening — det är mycket möjligt. Enigheten här i riksdagen var i varje fall mycket stor om att förvarsinstitutet skulle vara kvar.

Herr talman! Jag yrkade avslag beträffande utlänningslagen i dess helhet när den var uppe till behandling i riksdagen, eftersom jag menade att den i alltför liten grad tillgodosåg rättssäkerheten för flyktingar. Men det är sant att det har rått stor enighet om förvarsinstitutet. Ändå föreslår Karin Andersson att man skall ändra på just de paragraferna, eftersom de har utfallit illa. Och jag menar att de har utfallit än mer illa än vad Karin Andersson säger och att det inte finns någon anledning att ha kvar denna förvarsmöjlighet — möjligheten att spärra in barn som inte är misstänkta för att ha begått brott och vilkas föräldrar inte är misstänkta för att ha begått brott.

Herr talman! Jan Bergqvist har riktat en interpellation till mig om åtgärder för att effektivisera mervärdebeskattningen. Med hänvisning till bestämmelserna i 6 kap. I § riksdagsordningen får jag meddela att interpellationen inte kan besvaras inom den föreskrivna tiden av fyra veckor från det att den framställdes. Skälet är att interpellanten befinner sig på offentligt uppdrag utomlands.

Herr talman! Tommy Franzén har, med hänvisning till ett visst skatteärende, frågat mig hur vanligt förekommande det kan vara att skattemyn 33 digheterna och de skattskyldiga träffar överenskommelser om beskattningen och om jag anser att ett sådant förfarande står i överensstämmelse med svensk lag. Jag vill först framhålla att jag inte här kan gå in på en diskussion om en myndighets handläggning av ett enskilt ärende. Svaret på frågan är att det givetvis inte får förekomma några överenskommelser av det slag som Tommy Franzén syftar på.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är ett fall där ett multinationellt företag — Westinghouse, som är ett amerikanskt storföretag, bl.a. känt för att i hög grad använda mutor för att få sin vilja igenom — har undandragit sig beskattning i Sverige. Det är vanligt förekommande att multinationella företag sätter priserna på levererade varor så högt att någon vinst för dotterbolagen inte kommer i fråga. På detta sätt tas vinsterna hem obeskattade till moderbolaget eller till någon annan filial i ett lågskatteland. Så var det också när det gällde Westinghouse bygge av kärnkraftreaktorn Ringhals 2. Företagets filial i Göteborg var under hela den aktuella tiden nolltaxerad, dvs. uppvisade ingen som helst skattepliktig inkomst. Detta hade åstadkommits genom att moderbolaget enligt uppgift presenterat två fakturor — vilka inte överensstämde med verkligheten — som slutade på 50 551 423 dollar, dvs. 1 dollar under det belopp som företaget hade debiterat Vattenfall. Efter en genomgripande skatterevision av den svenska filialen till Westinghouse visade det sig att man undanhållit mer än 57 milj.kr. från beskattning. Denna revisionsrapport hemligstämplades. Efter ett sådant avslöjande borde det komma till stånd ett åtal och en eftertaxering, men så har inte blivit fallet. Däremot skall det ha träffats en hemlig uppgörelse mellan företaget och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län om att avskriva hela kravet om beskattning av de 57 miljonerna. Hemliga uppgörelser mellan myndigheter och företag leder utan tvivel till misstro och olika spekulationer — allra helst när det gäller företag av Westinghouses sort. Respekten för myndigheterna avtar självfallet av sådana här uppgörelser, i synnerhet som dessa myndigheter samtidigt synar arbetarnas avdrag med förstoringsglas och även vidtar åtgärder. Men Hans Torngren, som tidigare var intendent på skattemyndigheten och inkopplad på det här fallet, hävdade — vilket jag också finner riktigt — att sådana här frågor alltid skall föras till process. Han har alltså ungefär samma uppfattning som budgetministern. Med anledning av budgetministerns svar på min fråga. vilket jag tycker är ett bra svar, vill jag ställa frågan: Kommer budgetministern att vidta åtgärder på grund av det relaterade fallet, och överväger budgetministern att komma med skärpta tillämpningsföreskrifter för skattemyndigheterna för framtiden?
Herr talman! Det är, som jag sade redan i svaret, omöjligt för mig att Tisdagen den diskutera ett enskilt fall i riksdagen. I det här fallet står det alldeles speciellt 27 oktober 1981 klart att det inte är möjligt. då det är fråga om ett skatteärende där det råder absolut sekretess för uppgifterna. Jag vill därför bara, med anledning av vad Tommy Franzén sagt, påpeka att när en taxeringsintendent inte anför besvär på grundval av förslag till taxeringshöjningar i en revisionspromemoria kan det finnas flera anledningar till det. Det är på detta allmänna plan som jag i och för sig kan utveckla synpunkterna något. Det kan vara fråga om att den skattskyldiges erinringar gör att taxeringsintendenten finner att revisorn inte har haft helt rätt i sak utan rent av har haft fel. Taxeringsintendenten kanske inte delar revisorns rättsliga bedömning. Ett tredje exempel kan vara att bevisningen befinnes vara otillräcklig, och det kan naturligtvis finnas ytterligare skäl som gör att frågan inte förs vidare. Men, herr talman, om det befinnes råda tveksamhet i något fall finns alltid prövningsmöjligheten hos justitieombudsmannen. I det enskilda fall det nu är fråga om tror jag att just en sådan prövning kommer att göras, och då får vi se om allt har gått rätt till eller ej.

Herr talman! Jag tog det relaterade fallet som exempel. Det finns gott om multinationella företag i landet, och det finns gott om exempel på hur multinationella företag inte betalar skatt i Sverige. Därför finns det också goda skäl att anta att det förekommer liknande transaktioner mellan moderbolag i andra länder å ena sidan och dotterbolag i Sverige å den andra för att de i Sverige skall kunna undgå beskattning. En gammal kär käpphäst i det avseendet är frågan om de utländska oljebolag som finns i Sverige. Jag är naturligtvis inte heller benägen att diskutera det speciella fallet i sig, utan jag har mest tagit det som exempel eftersom det belysts för allmänheten i ett TV-program. Men även vid en diskussion på det allmänna planet finner jag det litet betänkligt att man inte kan utläsa någon åtgärd efter en vidtagen skatterevision. Jag tycker att sådana här frågor, oavsett om en revisor eller — som i det aktuella fallet — många skatterevisorer har varit inkopplade, ändå bör prövas i process. Jag håller med Hans Torngren om att sådana här frågor alltid bör prövas i process, därför att även om något annat inte inträffar genom en process, så inträffar ändå det att man kan få vissa tips om skärpningar i skattelagstiftningen för att i ett tidigare skede kunna gripa in mot denna typ av verksamhet. Får jag tolka budgetministerns svar så, att budgetministern också helst skulle se att man förde frågor av detta slag till process i stället för att bara låta dem vara?
Herr talman! Jag har redovisat grunderna för hur man förfar från en taxeringsintendents sida när ett sådant här fall förekommer. Jag har ingen anledning att i och för sig frångå den princip som gällt hittills. Som jag sade redan i mitt förra inlägg finns det alltid möjlighet att pröva förfarandet via justitieombudsmannainstitutet. Det är, tycker jag, en helt tillfredsställande säkerhet som vi har genom den möjligheten. Får jag också tillägga att mig veterligt har fall av det här slaget inte varit någon vanlig företeelse. Av Tommy Franzéns senaste inlägg kan man få intrycket att det är mycket vanligt att folk försöker fuska med skatt och att det inte åtgärdas på något sätt. Så är icke fallet. Vi har inga bevis för att det skulle vara så. Här finns det säkerhetsåtgärder för att se till att rätt och ordning gäller.
Herr talman! Låt mig precisera mig beträffande det sistnämnda. När jag säger att detta inte är en alldeles ovanlig verksamhet menar jag självfallet att bolag — det kan gälla moderbolag eller dotterbolag — i andra delar av världen sätter högre priser på sina leveranser till Sverige för att därigenom nedbringa eventuell vinst hos bolaget i Sverige och undgå beskattning. Jag tror att budgetministern kan hålla med mig om att det är en vanlig metod. Däremot har jag inte menat att sådana hemliga överenskommelser som i det relaterade fallet har varit vanliga. Den fråga jag ställt till budgetministern gällde ju om han trodde att sådana överenskommelser var vanligt förekommande.

Herr talman! Allan Hernelius har meddelat förhinder att motta svar den 2 november på interpellationen om utländska marina övningar i Östersjön. Efter överenskommelse med Allan Hernelius kommer svaret i stället att lämnas den 13 november.

Herr talman! Eric Holmqvist har anhållit om en redogörelse för förvärvet av fastigheten Bastionen i Stockholm liksom för motiven till att mer än 100 milj.kr. har använts för investeringar, utan att riksdagen har beretts tillfälle att yttra sig därom. Förvaltningsbyggnaden Bastionen, som ligger vid Lidingövägen i Stockholm, uppfördes i början av 1970-talet och betalades av försvaret. I I samband med omlokaliseringen av statliga myndigheter flyttade civilförvaltningen till Karlstad och blev där hyresgäst hos byggnadsstyrelsen i en byggnad som uppförts utan att försvarets pengar utnyttjats. Fortifikationsförvaltningen flyttade till Eskilstuna till en byggnad som uppförts och förvaltas av fortifikationsförvaltningen, medan investeringskostnaderna inte har belastat försvarsramen. Huvuddelen av de försvarsmyndigheter som tidigare fanns i Bastionen hade därmed fått tillgång till nya lokaler, utan att försvaret betalat uppförandet av dessa. Det var då också logiskt att den tömda byggnaden Bastionen borde överlämnas till byggnadsstyrelsen, eftersom försvaret fått en annan byggnad i Eskilstuna i ersättning. Avsikten var visserligen att Bastionen skulle utnyttjas av de militära staberna, men som hyresgäster hos byggnadsstyrelsen. Då denna fråga först aktualiserades år 1976 var det ännu inte klart om byggnadsstyrelsen eller fortifikationsförvaltningen borde förvalta de byggnader som utnyttjades av försvaret i centrala Stockholm. I och med att de militära myndigheternas placering i Stockholm nu kan överblickas i sin helhet vis r det sig att det är olämpligt att Bastionen ensam i ett stort komplex av militära förvaltningsbyggnader förvaltas av byggnadsstyrelsen medan övriga aktuella byggnader förvaltas av fortifikationsförvaltningen. I många hänseenden är nämligen Bastionen direkt sammankopplad med de senare byggnaderna. Förvaltningen av Bastionen överfördes därför från byggnadsstyrelsen till fortifikationsförvaltningen under våren 1981. Normalt brukar överföringar av fast egendom mellan olika statliga förvaltningsorgan genomföras utan kostnad, men för försvarets del måste återverkningarna på försvarsramen beaktas särskilt. För att göra överföringen ekonomiskt neutral för försvaret innehölls — som i andra liknande sammanhang — prisregleringsmedel för budgetåret 1980/81. Drygt 100 milj.kr. låstes för detta ändamål och fick alltså inte utnyttjas av de militära myndigheterna. Någon investering i egentlig bemärkelse har dock inte ägt rum och någon ökning av byggnadsverksamheten har inte heller skett. Frågan om prisregleringsmedlens användning för budgetåret 1980/81 kommer att i sedvanlig ordning anmälas för riksdagen i kommande budgetproposition.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det här är ett halvdant svar, där försvarsministern försöker kringgå de problem som jag har tagit upp. Genom det prisregleringssystem som gäller har på sistone skapats en rik medelstillgång inom försvaret. och den har kommit helt opåräknat. Men avsikten kan aldrig ha varit att försvarsministern skall äga att disponera över de här medlen efter eget godtycke. och det som här skett förefaller helt orimligt. Den post det här gäller, dvs. centrala myndigheter och deras verksamhet, upptar 80 milj.kr. för det här budgetåret till markinköp, nybyggnader, ombyggnader och underhåll. Försvarsutskottet har noga gått igenom allt detta och konstaterat att en del av det som varit aktuellt har måst avvisas på grund av bristande medelstillgång. Så inträffar detta att försvarsministern, då han får pengar över, gör ett inköp som vida överträffar hela detta anslag. Det måste vara helt orimligt! Varför var detta inte bekant i mars månad? Det var inte herr Gustafsson som var försvarsminister då utan en annan, som anmälde diverse tillkommande behov inom försvaret när det gällde investeringar. Varför togs inte den här frågan upp då? Det hade varit rimligt. Och varför väntade inte försvarsministern med att fatta beslut i denna fråga till dess riksdagen fått pröva den? Jag finner försvarsministerns handlande i detta fall helt orimligt. och jag vill ställa ett par frågor. Den första frågan är: Har inte köp förekommit? Jag har ställt min ursprungliga fråga till försvarsministern utifrån den förutsättningen att det var fråga om köp och en belastning på det gångna budgetåret, men det förefaller av svaret som om inte något köp verkställts Min andra fråga är: Kan man vänta att herr Gustafsson, om han får sitta kvar över ett nytt budgetårsskifte, går ut och gör andra förvärv av det här slaget och kanske utsträcker sina inköp till att även gälla materiel? Också sådana inköp kan ju befinnas lämpliga och gynnsamma i en viss situation. När herr Gustafsson i andra sammanhang har talat om hur svårt det är att få pengarna att räcka till, anser jag att det är ett fullständigt manipulerande med pengar då han handlar på detta sätt. utan hänsyn till vad riksdagen tycker i dessa frågor.

Herr talman! Jag vill upprepa vad jag nämnde i mitt svar, nämligen att det inte är fråga om någon investering, som riksdagen har att ta ställning till. I stället är det så att det finns ett antal ämbetsbyggnader färdigställda. Var och en av dem har riksdagen tidigare i vanlig ordning tagit ställning till och beviljat medel för. Det är som vi ser det regeringens skyldighet att se till att dessa byggnader används på det bästa sättet. I detta ingår bl.a. att bestämma vilken myndighet som skall ha ansvaret för att förvalta dem. När det gäller Bastionen har det visat sig mest praktiskt för alla parter att fortifikationsförvaltningen handhar förvaltningen. Jag hoppas att Eric Holmqvist är ense med mig om att frågan om vilken myndighet som är mest lämpad att förvalta statliga byggnader nu liksom tidigare är en fråga för regeringen. Om vi sålunda är ense om att det inte är fråga om en investering utan om ett avgörande om lämpligaste sättet för förvaltning är den återstående delen av frågan att hänföra till vilken påverkan som överförandet av Bastionen har på försvarsramen. Här har regeringen försökt att göra överförandet neutralt, rent ekonomiskt.

Herr talman! Jag hade knappast väntat att försvarsministern skulle välja att inta attityden, att riksdagen inte har med den här saken att skaffa. Det är en fullständigt orimlig attityd. Regeringen förelägger ju riksdagen förslag om hur medlen skall disponeras. Som alla vet är prisregleringsmedlen tillkomna för att man skall kunna genomföra det program som riksdagen då godtar. Det är orimligt att försvarsministern sedan använder 100 miljoner — eller som i detta fall 118 miljoner — för någonting helt annat än det som har anmälts. Man har i två budgetar talat om förhållandena i Bastionen, behovet av reparationer, osv. Varför har man då inte anmält att man tänkte förvärva fastigheten? Kan det verkligen ha kommit över försvarsdepartementet över en natt, så att man måste handla på det här sättet? Vilket var skälet till att man inte i vanlig ordning underställde riksdagen detta? Herr Gustafsson menar tydligen att vad som här har hänt inte angår riksdagen!

Herr talman! Jag måste starkt framhålla att regeringen endast gjort vad den i ett sådant här fall har skyldighet att göra. Den har för det första sett till att bästa förutsättningar råder för förvaltningen, i detta fall av Bastionen. För det andra har regeringen som en konsekvens av detta hållit inne prisregleringsmedel. Det är alltså inte fråga om något köp som borde ha underställts riksdagens prövning. Om vi vänder på saken tror jag Eric Holmqvist håller med om att det vore fel av regeringen att inte reglera de förvaltningsmäs siga förhållandena. Jag föreställer mig att Eric Holmqvist inte har någonting emot att vi har hållit inne prisregleringsmedel. Eric Holmqvists yttranden i tidigare sammanhang har jag inte uppfattat så att han vill öka försvarets resurser utöver vad riksdagen har bestämt. Det är alltså fråga om att hålla inne medel som annars skulle ha använts för olika ändamål, t.ex. inköp för försvarets räkning.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta debatten — jag finner försvarsministerns inställning i den här frågan helt orimlig. Man måste gå tillbaka och både läsa vad som har sagts av de kommittéer som arbetat med prisregleringssystemet och se på hur det har tillämpats under åren. Då skall man finna att så här har regeringen inte tidigare agerat. Det har inte tidigare hänt att man kastat ut så betydande belopp som det här rör sig om. Väl har man kunnat ge ut småbelopp. t.ex. bättrat på frivilligorganisationernas anslag med några hundra tusen kronor, men då har det noggrant anmälts till riksdagen. Herr Gustafsson hade också möjligheten att göra en anmälan till riksdagen, om han hade velat följa de intentioner som gällt förut. Men han har här som på en del andra områden introducerat ett helt nytt sätt att utöva försvarsministerämbetet.
Herr talman! För försvarets del har detta inneburit att prisregleringsmedel för drygt 100 milj.kr. har hållits inne. Samma teknik har använts i andra liknande sammanhang enligt uppgifter som har lämnats mig. Anmälan till riksdagen kommer att göras i vanlig ordning i budgetpropo

Herr talman! Bertil Hansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av vunna erfarenheter beträffande tillämpningen av den nuvarande värnpliktslagens bestämmelser om behandlingen av de s.k. totalvägrarna. Jag vill först erinra om att lagstiftningen på detta område fick sin nuvarande utformning så sent som år 1978 och alltså har varit i kraft endast tre år. Lagändringen år 1978 avsåg främst att åstadkomma en väsentlig minskning av antalet fall av vägran. Detta syfte tillgodosågs genom att man införde ökade möjligheter att få vapenfri tjänst och nya tjänstgöringsområden för de vapenfria. I propositionen uttalades att det troligen alltid kommer att finnas några som vägrar att fullgöra värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst och att det för den som vägrar varje form av tjänstgöring ytterst måste finnas någon kännbar påföljd. I syfte att begränsa fängelsestraffets användning föreslogs en ändrad ordning enligt vilken såväl antalet lagföringar som den sammanlagda fängelsetiden reducerades jämfört med tidigare praxis. Detta blev också riksdagens beslut. De hittillsvarande erfarenheterna av lagändringen visar dels att det har blivit betydligt lättare att få vapenfri tjänst, dels att antalet anmälda fall av värnpliktsvägran har minskat avsevärt. Vad gäller praxis beträffande påföljden för vägran är underlaget mera osäkert, men det verkar som om det sanktionssystem som förutsattes vid utformningen av den nya lagstiftningen i huvudsak har tillämpats på ett tillfredsställande sätt. Jag vill dock understryka att domstolarna har att självständigt välja påföljd med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Jag anser att det är för tidigt att nu dra några säkra slutsatser om hur de ändringar i vapenfrilagen som riksdagen beslutade slutligen kommer att utfalla. Jag följer fortlöpande utvecklingen och är givetvis beredd att mot bakgrund härav ta initiativ till de översyner som kan komma att behövas i framtiden. De hittills vunna erfarenheterna ger dock inte anledning till att nu föreslå ändringar i de bestämmelser som reglerar detta område.

Herr talman!

Riksdagsbeslutet avvek liksom propositionen i två viktiga avseenden från det enhälliga utredningsförslag som hade lagts fram. Utredningen föreslog nämligen att det skulle vara möjligt att få vapenfri tjänst utan krigsplacering. På den punkten gick propositionen och riksdagen emot den enhälliga utredningen genom att i lagtexten införa formuleringen att tjänstgöringen skulle vara betydelsefull för samhället ”under beredskap och krig”. Just dessa ord medförde att vapenfri tjänstgöring utan krigsplacering inte kunde komma i fråga.

Försvarsministern säger visserligen att domstolarna har att självständigt välja påföljd med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men valmöjligheten är givetvis begränsad jämfört med den som skulle ha stått till buds om utredningsförslaget hade bifallits. Likaså hade de beklagliga fängelsestraffen kunnat undvikas om möjligheten hade funnits — som utredningen föreslog och som bl.a. folkpartiets representanter här i riksdagen uttalade sig för — att göra vapenfri tjänst utan krigsplacering. I en tidningsnotis som jag har läst stod det att försvarsministern efter det att benådning skedde i somras av en till fängelse dömd vapenvägrare sagt att det var tid att utvärdera värnpliktslagen på denna punkt. Stämmer det med försvarsministerns uppfattning?

Herr talman! En utvärdering pågår inom försvarsdepartementet. Delvis ligger de erfarenheter man har gjort till grund för det svar som jag har lämnat i dag. Jag följer de här frågorna med största uppmärksamhet, och som jag tidigare har sagt är jag beredd att ta initiativ till en översyn om så skulle visa sig nödvändigt. Vad som har hänt är emellertid att den vapenfria tjänsten har utvecklats så att den nu erbjuder många valmöjligheter. Bertil Hansson säger att man bör kunna få samhällstjänst, och det kan jag instämma i. Men å andra sidan är det så att vi här talar om totalförsvaret. Med det avser vi att vi vid hot. krigsfara eller ofred skall ha möjlighet att ställa om Aela samhället — det är just innebörden av begreppet totalförsvar. Detta innebär att det är svårt att hitta några placeringar där vederbörande inte deltar i totalförsvaret. om man nu vill använda det begreppet. Med andra ord: samhällstjänst är en del av totalförsvaret. Möjligheter till vapenfri tjänst finns t.ex. inom civilförsvaret. Andra alternativ är reparationstjänst vid järnvägar, kraftförsörjning, telelinjer, tjänstgöring inom hälsooch sjukvården, jordbruket, brandoch räddningstjänsten vid flygplatser, inom socialtjänsten och skolväsendet, liksom expeditionstjänst vid olika myndigheter eller socialtjänst och expeditionstjänst vid Svenska röda korset eller Sveriges kristna ungdomsråd. Det finns alltså ett brett spektrum av tjänstgöringsalternativ.

Herr talman! Jag tror det är nödvändigt att hålla isär begreppen. När jag använde ordet samhällstjänst var det såsom exempel på det som utredningen hade föreslagit att man skulle ha som sanktion när en värnpliktsvägrare t.o.m. vägrar att åta sig tjänstgöring utan krigsplacering. Samhällstjänsten var alltså tänkt att i första omgången ersätta det fängelsestraff som nu brukar utdömas. Det är av rent psykologiska och andra skäl väldigt viktigt att det blir klart utsagt i lagen att det skall vara fråga om tjänstgöring utan krigsplacering, såsom utredningen föreslog. Det innebär nämligen att den som gör sin första tjänstgöring icke inlemmas i vad man brukar kalla för krigsapparaten.

Jag konstaterar med tillfredss ällelse att det verkligen pågår en utvärdering av lagens verkningar. Det framgår inte uttryckligen av svarets formulering, men det har nu i försvarsministerns svar på min följdfråga blivit klart utsagt: En utvärdering pågår. Därför väntar vi med spänning på resultatet av den.
Herr talman! En faktor som man bör beakta i det här sammanhanget är att den vapenfria tjänsten fullgörs under en civil myndighet, nämligen arbetsmarknadsstyrelsen. Någon egentlig krigsplacering sker inte, men det är givet att när man nu utbildar människor — de vapenfria — i olika funktioner för att de skall kunna klara vissa uppgifter, så måste vi ändå ha en förteckning över vad de kan, om de skall vara till nytta. Vidare måste vi veta var de finns. Därför tycker jag att man kanske inte bör använda ordet krigsplacering. Men vi måste ha någon möjlighet att så att säga hålla reda på dessa personer.
Herr talman! Ordet krigsplacering är ganska väsentligt. och orden under beredskap och krig i värnpliktslagen är mycket väsentliga i detta sammanhang. Det pågick en lång debatt om detta innan regeringen lade fram sin proposition och innan riksdagen tog ställning. Det här är inte tomma ord utan ord vilkas innehåll är så laddat att det medfört att människor vägrat att fullgöra den tjänst som det är fråga om och därför fått gå i fängelse.
Nr 12 Herr talman! Bertil Hansson talar här upprepade gånger om utredningens Tisdagen den förslag. Det är klart att vi skall beakta utredningens förslag, men å andra 27 oktober 1981 sidan skall vi komma ihåg att regeringen har att följa riksdagens beslut.
Herr talman! Regeringen har också att. om den finner anledning till det, väcka förslag om ändringar i tidigare beslut av riksdagen. Jag konstaterar återigen med tillfredsställelse att utvärdering pågår och att det finns anledning att återkomma och fråga vad den utvärderingen har gett för resultat.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat försvarsministern vad anledningen är till benådningen av en teologistuderande som hungerstrejkat vid avtjänande av fängelsestraff för värnpliktsvägran. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det fall som Wiggo Komstedt åsyftar avser en man som den 2 juni 1981 började avtjäna ett fyra månaders fängelsestraff. som ådömts honom för vägran att fullgöra den vapenfria tjänst som erbjudits honom. Mannen i fråga —- Bengt Andersson — inledde samma dag en hungerstrejk. Han ville på detta sätt protestera och bilda opinion mot den gällande ordningen beträffande vapenfri tjänst. Bengt Anderssons ansökan om nåd avslogs av regeringen den 9 juli 1981. Avslaget var bl.a. ett uttryck för ståndpunkten att protesten som sådan inte kunde vara skäl för nåd. För att Bengt Anderssons hälsa inte skulle äventyras uppdrog regeringen samtidigt åt kriminalvårdsstyrelsen att uppmärksamt följa utvecklingen i ärendet och om behov uppkom göra framställning till regeringen rörande den vidare verkställigheten av straffet. Kriminalvårdsstyrelsen gjorde senare en framställning till regeringen om nåd för Bengt Andersson. Framställningen var grundad på ett läkarintyg som angav att fortsatt fasta under den återstående verkställigheten var förenad med avsevärda risker för hans hälsa. I utlåtande över ansökningen tillstyrkte högsta domstolen bifall till nådeframställningen. Den 23 juli 1981 befriade regeringen Bengt Andersson från återstoden av straffet. Beslutet grundades helt på medicinska skäl.

Herr talman! jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Under senare år har det blivit allt vanligare att unga män åberopar samvetsskäl för att slippa värnpliktstjänstgöringen. En del av dem har 2 säkerligen också samvetsbetänkligheter, men man kan i många fall ifrågasätta ärligheten bakom de ansökningar som görs. Vårt militära försvar är uppbyggt på lagen om allmän värnplikt. Vi måste skapa större förståelse hos Sveriges unga män för att det är nödvändigt med värnplikten, om vi skall kunna försvara oss mot ett angrepp utifrån. Sverige är ett bra land — det är så bra att det är värt att försvara. Men för dem som har bestämda samvetsbetänkligheter mot att bära vapen finns det numera möjligheter till vapenfri tjänst. Det finns många olika områden i samhället där man kan göra en insats för fosterlandet utan att bära vapen under värnpliktstiden. Om man skulle tillåta att de som önskar det helt skulle bli frikallade från varje form av värnpliktstjänst, skulle det troligen helt undergräva efterlevnaden av vår värnpliktslag. Vägrar någon att göra varje form av vapenfri tjänst, måste straff utdömas. Enligt mitt förmenande måste det, om det trots allt måste bli tal om befrielse från värnpliktstjänst, föreligga mycket starka skäl härför. Det är därför som jag har ställt den fråga som gäller anledningen till benådningen och som nu har besvarats av justitieministern. Det svar som jag nu får om handläggningen är mycket formellt, och detsamma gäller även beträffande den korrespondens som har varit mellan regeringen och kriminalvårdsstyrelsen. Men jag finner det svårt — och jag tror att de andra inom svenska folket som har följt detta fall delar min uppfattning — att i framtiden kunna lita på medicinska skäl som åberopas i sådana här sammanhang. För det var skrattande, vinkande och till synes i prima kondition som nämnde Andersson lämnade fängelset efter regeringens benådande. Enligt uppgift har han hela tiden intagit vätska av samma sort som intogs av en läkare som fastade inför det styva och svåra loppet Stockholm Marathon. Jag vill fråga vilka lärdomar regeringen drar av det här åberopade fallet. Betyder det inträffade att de som vill avstå från värnpliktstjänst, i fortsättningen kan bli fria från den genom att vägra att inta fast föda och bara hålla sig till flytande föda? Eller är det fråga om att nu visa samma flathet som tillåts på andra områden när det gäller brottsbekämpning i vårt land?

Herr talman! Först vill jag vända mig mot påståendet att regeringen visar flathet när det gäller brottsbekämpning. Regeringen bekämpar brott, och regeringens uppfattning är att gällande lag skall följas. Det var också ett uttryck för den grundläggande tanken som låg bakom regeringens beslut att avslå den nådeansökan som gjordes. När det sedan var fråga om att ta hänsyn till medicinska skäl följde regeringen helt enkelt den expertis som fanns. Det var inte mindre än tre läkare som uttalade som sin uppfattning att det var förenat med en avsevärd risk för Bengt Anderssons hälsa. om han skulle fortsätta med sin fasta. Men jag vill framhålla att regeringen därmed inte har sagt att alla som hungerstrejkar skall få nåd — tvärtom. Nåd skall användas utomordentligt restriktivt, med tillämpande av omständigheterna i varje särskilt fall. Grunduppfattningen från regeringen är vfallet att gällande lag skall följas. Nådeinstitutet, som också ingår i gällande lag, skall tillämpas så som det är avsett, dvs. såsom en sista utväg i speciella situationer.

Herr talman! Det sätt varpå vi handhar brottsbekämpning i vårt land kan vi kanske lämna därhän nu och diskutera vid ett annat tillfälle. Den uppfattningen har tydligen både justitieministern och jag — det skulle naturligtvis vara märkligt om Sveriges justitieministern stod och erkände detta i riksdagen. Det här fallet är intressant även ur den synpunkten att vapenvägraren — Bengt Andersson — enligt uppgift konsekvent har vägrat att fullgöra varje form av vapenfri tjänst — i barntillsyn, ute på skola osv. — som erbjudits honom. Min utgångspunkt är inte det speciella fallet Bengt Andersson, utan det är den situation som kan uppstå genom att Bengt Andersson har skapat ett prejudicerande fall som många kan åberopa. Jag återkommer till det medicinska utslaget och hoppas verkligen att justitieministern följer upp hur starka de medicinska skälen var. Jag fick nämligen inte det intrycket när Bengt Andersson benådades att det skulle vara speciellt dåligt ställt med hans hälsa. Jag fick den 8 oktober ett pressmeddelande, som var utskickat från Landstingsförbundet och vari det påpekades att antalet vapenvägrare av vapenfrinämnden bedöms komma att öka med 30 26 under en tioårsperiod. Det är alldeles självklart att många då kommer att åberopa fallet Bengt Andersson och även försöka tillämpa detta prejudikat. Därför vill jag nu fråga justitieministern vilken lärdom regeringen drar av benådningen av Bengt Andersson. Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och väldigt farligt genom att det kan verka prejudicerande.
Herr talman! Naturligtvis måste regeringen när den fattar ett nådebeslut ha konsekvenserna av detta i åtanke. Nådebesluts konsekvenser är alltid utomordentligt begränsade just genom att det är nåd som ges och man där ser till omständigheterna i det särskilda fallet. Men jag vill nämna för Wiggo Komstedt att det är ett par månader sedan detta beslut fattades och att några som helst följder av det ännu inte har märkts. Något annat fall av hungerstrejk har inte inrapporterats till mig, och än mindre har regeringen haft anledning att ta ställning till någon ansökan om nåd eller givit nåd i något liknande fall. Jag finner därför anledning understryka att konsekvenserna av detta beslut inte är någonting annat än att nådeinstitutet skall tillämpas som hittills — restriktivt men med beaktande av humanitära och personliga hänsyn.
Herr talman! Jag tror att det alltid är bra att vi diskuterar aktuella åberopade fall här i riksdagen. Den här debatten har bidragit till att de värnpliktiga från olika håll som nu har protesterat och tyckt att beslutet har varit dåligt också kan få klart för sig att det inte får de följder som man kunde vänta. Jag hoppas verkligen att justitieministern får rätt i sin bedömning, att det inte blir någon lång räcka av liknande fall. Annars kommer jag — om jag finns här — tillbaka i ärendet, oavsett vad justitieministern då heter.

Herr talman! Jan Fransson har frågat mig om det är förenligt med en riktig regionalpolitik att ge statligt stöd till nyetablering av företag inom branscher som redan i dag har stora svårigheter med överkapacitet. Det regionalpolitiska stödets uppgift är bl.a. att jämna ut konkurrensförutsättningar mellan företag i olika delar av landet. När det gäller stöd till utvidgningar eller nyetableringar i branscher med påtagliga överkapacitetsproblem iakttas dock stor restriktivitet med beviljande av regionalpolitiskt stöd. Ett uttryck för dessa principer är bl, a. att vissa branscher undantagits från länsstyrelsernas beslutanderätt. I dessa fall beslutar arbetsmarknadsstyrelas en samordnad bedömning av de sen eller regeringen. Därmed underlä regionaloch industripolitiska intressena. Vad gäller det fall som föranlett frågan har regeringen beslutat att inte bevilja regionalpolitiskt stöd.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Tisdagen den Bakgrunden till min fråga var den oro som planerna på att med stöd av 27 oktober 1981 anställda i landets wellpappsfabriker. Wellpappsbranschen brottas ju i dag Om verksamheten med stora problem när det gäller överkapacitet och har tvingats att säga upp — vid Svenska Varv folk. Några dagar efter det att jag ställt min fråga beslutade ju regeringen att AB avslå den aktuella ansökan om lokaliseringsstöd. Låt mig därför bara instämma i vad de fackliga organisationerna inom wellpappsindustrin har framfört till industridepartementet. De har poängterat att de på intet sätt missunnar Dalsland nytillskott av arbetstillfällen. Jag är väl medveten om sysselsättningsproblemen i Dalsland, men de statliga insatserna måste ju inriktas på att man skall kunna få till stånd nya arbetstillfällen där det inte medför neddragning och arbetslöshet på andra håll. Om detta tycks industriministern och jag vara överens.

Jag kan gott erkänna att det var ett smärtsamt beslut med tanke på situationen, som från arbetsmarknadssynpunkt är ytterst besvärande på platsen i fråga. Överkapaciteten inom branschen är emellertid sådan att regeringen inte kunde lämna det regionalpolitiska stöd som avsågs i ansökan.

Herr talman! Ralf Lindström har frågat mig om jag är beredd att motverka "”flyttlasspolitik” genom att aktivt medverka till att arbetsobjekten flyttas i stället för arbetarna. Frågan är föranledd av att Karlskronavarvet har varslat vissa anställda om uppsägning, medan bl.a. Arendalsvarvet anställer personal. Arbetsobjekten inom Svenska Varv-koncernen låter sig inte flyttas hur som helst mellan de olika företagen. Karlskronavarvets anläggningar är dimensionerade för avsevärt mindre objekt än vad som t.ex. normalt tillverkas vid Arendalsvarvet. Sysselsättningen vid de olika enheterna inom koncernen är beroende av enheternas förmåga att erhålla order till kostnadstäckande priser. Jag vill avslutningsvis erinra om att varken jag eller regeringen kan gripa in i de beslut som statliga företag fattar i sin löpande verksamhet. Några åtgärder från min sida i frågan är därför inte aktuella. Med en stark argumentering har den socialdemokratiska oppositionen lyckats att i viss mån begränsa dessa nedläggningssträvanden, trots minoritetsställningen i riksdagen. Nu när vi kan notera vissa tendenser till uppgång i orderingången vid några av våra varv, kan vi känna tillfredsställelse med att nedläggningarna inte tilläts bli ännu större. Den ökade orderingången har bl.a. resulterat i att flera varv nu har ganska stor brist på yrkesutbildad arbetskraft. Detta har yttrat sig i att inte mindre än fyra varvsföretag har företagit värvningsresor till Karlskronavarvet — förutom dem som jag nämnt i min fråga även Kockums i Malmö. Det är i högsta grad anmärkningsvärt att tre av dessa företag tillhör samma varvskoncern som Karlskronavarvet, nämligen Svenska Varv. Behovet synes vara så stort att samtliga yrkesarbetare vid Karlskronavarvet skulle kunna få nya tillsvidareanställningar, under förutsättning förstås att de går med på att flytta till någon av storstäderna. Inhyrning av arbetskraft, vilket skulle innebära att dagtraktamenten skall utgå, var företagen inte intresserade av. Inte heller var företagen intresserade av att flytta en del av tillverkningen till systervarvet i Karlskrona och där befintlig arbetskraft, vilket borde vara det naturliga i nuvarande situation. Detta är bakgrunden till min fråga. Svaret ger verkligen inte de anställda vid Karlskronavarvet anledning att se ljusare på framtiden. Inom parentes kan nämnas att en statlig utredning nu också vill dra de marina reparationerna från varvet i Karlskrona till Stockholm av alla platser. Nu säger industriministern att det inte går att flytta arbeten mellan varven hur som helst. Det har jag inte påstått, och det gör inte heller löntagarorganisationerna vid Karlskronavarvet. Men en planerad flyttning av arbetsobjekt är utan tvivel möjlig och ur ekonomisk synpunkt säkerligen lämplig och riktig. Det finns oändligt många bra exempel på legotillverkningar inom svensk industri och inte minst inom varvsindustrin. Karlskronavarvet har exempelvis under många år — till full belåtenhet — utfört legotillverkning av fartygssektioner till Göteborgsvarven och Kockums. Och visst har man kapacitet för stora, tunga saker.

Herr talman! Jag vill med anledning av Ralf Lindströms fråga säga att det i princip naturligtvis är riktigt att man eftersträvar en flyttning av arbetstillfällena i stället för att flytta arbetskraften. Men efter detta principiella konstaterande måste jag samtidigt säga att det — under hänvisning till vad jag tidigare anfört i mitt svar — givetvis är omöjligt att göra detta inom ramen för Svenska Varv-koncernen. Dessutom vill jag här påpeka att Ralf Lindström tycks ha en helt orealistisk uppfattning om kapacitetsförhållandena inom varvsindustrin. Vi har varit tvungna och lä även fortsättningsvis tvingas att dra ner kapaciteten när det gäller skeppsbyggnad och att göra vårt yttersta för att konvertera de varv som i fortsättningen inte skall bygga fartyg till att syssla med annan produktion. En sådan konvertering är vi nu på väg att. synnerligen framgångsrikt, göra i Landskrona. Det är alldeles uppenbart att den fördröjning i omställningsprocessen som socialdemokraterna medverkade till i Landskrona har skapat stora problem. En nödvändig process fördröjdes samtidigt som folkhushållet förorsakades stora, extra kostnader. Jag ber här Ralf Lindström betänka att varvspolitiken i den socialdemokratiska oppositionens regi minst av allt är något ärofullt kapitel i oppositionens historia.

Herr talman! Vi kan tvista länge om vilken varvspolitik som är orealistisk, om det är de borgerligas eller socialdemokraternas. Jag har en helt annan uppfattning om det än industriministern. Jag vågar påstå att ingen av oss kan bevisa riktigheten av just det och det argumentet. Jag tror att jag har rätt och att mina motiveringar är riktiga. Nu som ofta annars står påstående mot påstående, och ingen, varken industriministern eller jag, kan bevisa vem som har rätt. Jag vill säga att det finns stora möjligheter att flytta jobb från Göteborgsvarven eller Kockums till Karlskronavarvet. Och det borde vara riktigt att göra på det sättet. Det finns alltså lyftkapacitet på 400 ton vid Karlskronavarvet, och det finns dubbel lyftkapacitet vid det närbelägna Uddcomb. Det finns naturligtvis också yrkeskunnande — vilket bevisas genom att man vill ha arbetskraft både till Göteborg och till Malmö. Jag tror att vi kan vara överens om att sådana här stora omflyttningar av befolkningen mot storstäderna inte är någonting som vi önskar. Jag vet att industriministern inte kan ge egentliga direktiv till Svenska Varv, men uttalanden borde kunna göras. Om det nu är så att man vid Karlskronavarvet kan bevisa att det går och att det är riktigt att flytta jobben, är då inte 49 industriministern beredd att säga att detta återigen allvarligt bör övervägas och att man gör det som är det riktiga, nämligen att flytta jobben i stället för jobbarna?

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig om jag avser att föreslå regeringen att öppna vidgade möjligheter till ett statligt stöd till kommuner som drabbats särskilt hårt av stora hyresförluster i kommunala och allmännyttiga bostadsföretag. När möjligheten att få hyresförlustlån togs bort koncentrerades statens stöd till områden med outhyrda lägenheter i stället till åtgärder som förbättrar boendemiljön. För kommuner som i en i övrigt svår ekonomisk situation också måste göra ekonomiska insatser i allmännyttiga bostadsfökild stödmöjlighet. Detta stöd lämnas inom ramen för det extra skatteutjämningsbidraget. Avskaffandet av hyresförlustlånen har i enlighet med syftena medfört, att kommuner och företag numera arbetar betydligt mer aktivt med att försöka nedbringa antalet outhyrda lägenheter. Enligt min mening är det därför inte motiverat att nu på nytt ändra inriktningen av statens åtgärder på detta retag på grund av outhyrda lägenheter finns dessutom en sä Avslutningsvis kan jag nämna att bostadsstyrelsen har aviserat att man avser att belysa problemen för bostadsföretag som under lång tid har en stor andel av sina lägenheter outhyrda.

Herr talman! När riksdagsbeslutet om att hyresförlustlån inte skulle utgå fattades, skedde detta bl.a. mot bakgrunden av att antalet tomma lägenheter i landet hade minskat under föregående år. Egentligen var detta det enda år för vilket man kunnat notera en minskning sedan hyresförlustlånen infördes. I vissa kommuner har antalet outhyrda lägenheter varit oförändrat sedan början av 1970-talet. Redan i maj månad i år uttalade SABO i en skrivelse till statsrådet sin oro över den situation som uppstått, speciellt när det gällde de kommuner som ekonomiskt drabbats hårt. Sedan dess har situationen ytterligare försämrats, och i oktober i år har SABO ånyo aktualiserat frågan och i en utredning dokumenterat behovet av vidgat ekonomiskt stöd. Antalet outhyrda lägenheter fortsätter att öka. Många bostadsföretag och kommuner drabbas hårt av de ekonomiska konsekvenser som detta för med sig. När regeringen avskaffade hyresförlustlånen hänvisade den, såsom statsrådet nämnde, till det extra skatteutjämningsbidraget. Men det har inte förändrats till en nivå som kompenserar bortfallet av lånen. Omkring 140 allmännyttiga bostadsföretag saknar nu hyresgäster i mer än 1.5 96 av sina lägenheter. 20 företag har mer än 10 26 outhyrt. 1,5 20 var den magiska gräns vid vilken hyresförlustlån beviljades tidigare. Om lånen hade funnits kvar, skulle bostadsföretagen i dag ha fått kompensation med 150 milj.kr. genom överföring från staten till kommunerna. Nu får bostadsföretagen och deras huvudmän kommunerna själva bära hyresförlusterna. Ökningen av antalet outhyrda lägenheter är en direkt spegling av den ekonomiska situationen och den vikande sysselsättningen på många orter i landet. Därmed blir påfrestningarna särskilt stora i de av landets kommuner som redan tidigare regionalpolitik. Det ä är utsatta på grund av bristande näringspolitik och inte riktigt att de som redan förut lever i en besvärlig ekonomisk situation på egen hand skall tvingas ta konsekvenserna av en stor andel outhyrda lägenheter. Bostadsföretagen har inga möjligheter — i varje fall bara marginella — att genom egna åtgärder påverka uthyrningssituationen. De outhyrda lägenheterna är till övervägande delen en konsekvens av den förda sysselsättningspolitiken, och därför tycker jag att statsrådet något mera ingående borde försöka dra upp de riktlinjer för stat och kommun som hon kan se som möjliga när det gäller att skapa rättvisa för de krisdrabbade kommuner som har ett stort antal outhyrda lägenheter.

Herr talman! Knut Billing har frågat mig vilka åtgärder som jag har vidtagit och vilka åtgärder som jag avser att vidta med anledning av de exempel på åtgärder för att minska byggnadskostnaderna som Svenska byggnadsentreprenörföreningen och Byggförbundet har tagit fram. Låt mig först säga att de förslag till åtgärder som föreningen och förbundet har redovisat endast till en del riktar sig till staten. Många av förslagen gäller åtgärder som kommunerna och byggarna själva kan vidta. Beträffande de förslag som riktar sig till staten bör man dessutom observera att en del gäller frågor som redan bearbetas inom ramen för den reformering av byggnormer, lånebestämmelser och planoch bygglagstiftning som pågår. Övriga förslag studerar jag med stort intresse. Jag vill samtidigt understryka att frågan här inte bara gäller hur kostnaderna i byggandet kan minskas, utan också vilka konsekvenser i övrigt som de föreslagna ärderna kan komm; förslagen innebär märkbara förändringar för den boende. Jag måste självfallet söka bedöma vilka effekter förslagen skulle få för möjligheterna att förverkliga de olika mål som riksdagen har ställt upp för samhällsbyggandet och bostadsförsörjningen och om effekterna kan accepteras. att minska byggnadskostnaderna att minska byggnadskostnaderna Mot denna bakgrund är jag inte beredd att nu uttala mig om vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av de förslag som Byggnadsentreprenörföreningen och Byggförbundet lämnade över för några veckor sedan.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Det var kanske inte så förfärligt konkret. Jag tror att bostadsministern är helt medveten om att bostadsbyggandet i vårt land har sjunkit och är i sjunkande. Samtidigt är det av statsfinansiella skäl nödvändigt att begränsa kostnaderna för räntebidragen. Riksdagen har också beslutat om en snabbare avtrappning. Men det är också nödvändigt att bostadsbyggandet hålls uppe för att vi inte skall få en bostadsbrist. Att bostadsbyggandet är väldigt lågt beror ju inte på att ramarna inte räcker till utan på att projekten i dag är alldeles för dyra. Därför är det både av statsfinansiella skäl och av konsumentskäl nödvändigt att man tittar på produktionskostnaderna och genomför förändringar så att dessa sänks. De förslag som byggarna presenterat innebär att man skulle kunna sänka byggkostnaderna med 25 20. Detta är inte något allmänt tyckande, utan det är i högsta grad konkreta förslag till åtgärder, och jag menar att dessa måste prövas mycket snabbt och förutsättningslöst. Nu säger bostadsministern att en del av förslagen riktar sig till kommunerna. Ja, visst gör de det. Men även för kommunerna är det naturligtvis av utomordentligt stort värde vad landets bostadsminister säger. Har bostadsministern några synpunkter på hur man skall få kommunerna att aktivt jobba för att sänka kostnaderna med anledning av de exempel som tagits fram? Det är av mycket stort intresse att få höra om Birgit Friggebo har några synpunkter på de delar som rör kommunerna. När det sedan gäller de övriga förslagen säger bostadsministern att hon studerar dem med stort intresse. Det låter bra. Några av dessa förslag, säger hon, är sådana som innebär märkbara förändringar för de boende. Det är alldeles klart att det är på det sättet. Bostadsministern säger att dessa förslag måste studeras. Då är frågan: Hur lång tid räknar bostadsministern med att hålla på och studera detta? Det är ju av mycket stor vikt att det sker snabbt. Vi kan inte fortsätta som nu, när byggkostnaderna bara stiger och bostadsbyggandet bara sjunker. Vi måste göra någonting. Och då kan man inte sitta och studera detta alltför länge. En rad av de förändringar som föreslås är dock inte alls av den karaktären att de påverkar de boende, utan de är av den karaktären att man omedelbart skulle kunna börja diskutera dem. Därför vill jag fråga bostadministern: Vad avser bostadsministern att göra med de förslag som finns i hela denna katalog och som inte hänför sig till sådant som direkt kan sägas påverka den boende?
Herr talman! Visst kan jag uttala mig om att det på alla nivåer — både hos kommunerna, hos statliga instanser och hos byggarna själva — är viktigt att vi inriktar oss på att försöka minska kostnaderna i byggandet. Vi har ju redan påbörjat vissa delar av detta arbete. Revideringen av Svensk Byggnorm 1980 — alltså förra hösten — innebar ju bl.a. att vi inte släppte fram några nya kostnadsök ande normer, utan de: lades åt sidan. Det innebar en ny inriktning av politiken. Tidigare släpptes normer fram utan att man kostnadsberäknade dem. Här skall det inte vilas på några lagrar. Som jag sagt tidigare pågår det redan arbete i den här riktningen. Vi väntar ganska snart förslag från byggprisutredningen. Vidare kommer stadsförnyelsekommittén ganska snart med förslag som också går i den här riktningen. Det är ungefär tre veckor sedan byggarna presenterade dessa förslag. När man studerar dem måste man göra avvägningar av kostnaderna mot det man mister. Det handlar här inte om helt okontroversiella frågor. Det handlar om återgång till produktionsanpassat byggande, trafiksäkerhet, handikappanpassning, försämrad utemiljö osv. Det kräver ändå ett visst analysarbete. Kostnader måste alltså ställas mot de sociala förluster vi gör, om man skulle gå in för dessa förslag. Men visst skall vi studera detta snabbt.
Herr talman! Det är inte bara jag som ser fram emot att det händer någonting. Detta material från byggarna har rönt stor uppmärksamhet. Man kan t.ex. studera pressens reaktioner. Exempelvis den oberoende liberala Sydsvenskan säger att bostadsbyggandet länge betraktades som motorn i ekonomin och att de ansvariga — ytterst statsrådet Friggebo —- kanske närmare bör begrunda byggentreprenörernas förslag. Samma sak finns mycket starkt uttryckt i Göteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, Östersunds-Posten osv. En lång rad tidningar förväntar sig uppenbarligen att det mycket snabbt händer någonting. Därför är det min förhoppning att bostadsministern verkligen ser till att förslaget inte blir liggande länge i departementet. Bostadsministern hänvisar till en lång rad utredningar, men skall man vänta på dem lär man få vänta oerhört länge. Det är många av de framförda förslagen som är av den karaktären att de borde kunna studeras trots att det sitter en mängd utredningar — det borde kunna ske betydligt snabbare. Avslutningsvis: Det har sagts mig att det förslag som byggarna har presenterat inte skulle vara diariefört som inkommen handling på bostadsdepartementet, men jag utgår självfallet från att den uppgiften inte är korrekt. För att undanröja varje tvivel i det hänseendet vill jag ändå fråga bostadsministern om byggarnas förslag är diariefört på bostadsdepartementet.
Herr talman! Jag skall göra frågaren ledsen genom att säga att jag faktiskt inte vet. Jag har litet andra uppgifter att ägna mig åt än att springa och titta i diariet för att se huruvida skrivelser kommer in eller inte. Den normala gången är att handlingar som kommer till departementet diarieförs. att minska byggnadskostnaderna att minska byggnadskostnaderna Förvisso skall arbetet ske snabbt.